Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna tar i motionen 1975/76:1547 upp två väsentliga frågor som rör trafiksäkerheten. Det gäller betydelsen av ökad information om trafikrisker och om trafiksäkerhetsarbetet. Vi anser att en ökad information via radio och TV - och då i första hand TV, som måste anses som det lämpligaste och effektivaste medlet att sprida information — är nödvändig. I motionen yrkas att det borde komma till stånd ett avtal mellan trafiksäkerhetsverket och Sveriges Radio angående en planerad och mer kontinuerlig information om trafiksäkerhetsfrågor i TV. Vi har i det andra yrkandet i motionen begärt att riksdagen skall uttala sig för ett sådant avtal. I trafikutskottets betänkande nr 4, som nu behandlas, har invändningar rests mot ett sådant uttalande. Man hävdar att det skulle vara principiellt felaktigt att från statsmakternas sida styra programutbudet i radio och TV. Utskottet säger vidare att ett ökat programutbud i dessa frågor kan förväntas särskilt inom lokalradion. Med hänvisning till dessa argument avstyrker utskottet motionsyrkandet. Eftersom man inte kan bortse från att vi genom ett sådant uttalande från riksdagen frångår tidigare praxis har vi från vänsterpartiet kommunisternas sida inte för avsikt att yrka bifall till denna del av motionen. Vi hoppas att utskottet har rätt i sin bedömning, nämligen att det kommer att bli ett utökat utbud i vad gäller trafikfrågor, trafikrisker m.m. i radio och TV. I den andra frågan — att riksdagen uttalar sig för en utökning av förbudet mot tunga transporter under helger och vissa veckoslut under sommarmånaderna — anser vi dock, i motsats till utskottet, att riksdagen bör göra ett uttalande som det som yrkas i motionen. Utskottets motivering för avslag, att man bör inhämta erfarenheter från lagstiftningen som årligen utvärderas, är enligt vår mening vag. Vi är av den uppfattningen att åtgärder redan nu med nödvändighet måste vidtas. Ett förbud mot tunga transporter på våra vägar under helger och under veckoslut sommartid är ett sätt att kraftigt nedbringa antalet trafikolycksfall. Därmed påstår vi inte att chaufförerna inom transportnäringen orsakar olyckor i större utsträckning än andra trafikanter. Det är väl snarare så att yrkeschaufförerna besitter en väsentligt större körskicklighet och vana än de flesta andra trafikanter på vägnarna. Det står emellertid klart för alla att den ökade trafiken under storhelger och veckoslut gör att också riskerna för olycksfall ökar. Allt fler privatpersoner skaffar sig bilar, och enligt prognoser kommer den trenden att hålla i sig. Det är vid veckoslut och helger som man ger sig ut i trafiken med sina bilar. Vi måste alltså räkna med en ökad trafiktäthet i framtiden. Det är då av stor vikt att vidta åtgärder som bidrar till att förhindra olycksfall på vägarna. De tunga fordonen — ofta med släpvagn — utgör ett stort riskmoment i trafiken, speciellt för s.k. söndagstrafikanter, dvs. sådana som inte har tillräcklig vana och rutin i fråga om landsvägskörning. Inte sällan felbedömer dessa förare möjligheten till omkörning av exempelvis lastbilar med släp. Än så länge visar statistiken beträffande trafikolycksfall att Sverige ligger bra till i förhållande till många andra länder. Men en ökad trafiktäthet kan snabbt förändra dessa siffror i negativ riktning. Dessutom är trafikolycksfallen alltför många redan i dag för att man inte skall vidta alla tänkbara åtgärder för att nedbringa dem. Ett förbud mot tung trafik sommartid, då många människor är ute på semesterresor, och under storhelger är en åtgärd som effektivt skulle bidra till att nedbringa antalet trafikolycksfall. Många dödsolyckor och mycket mänskligt lidande skulle kunna förhindras genom en sådan åtgärd. Samhällets ekonomiska åtaganden — vilket dock måste anses som en andrahandsfråga — skulle också kunna nedbringas väsentligt. En annan aspekt, som kan läggas på ett förbud mot tunga transporter under helger och vissa veckoslut sommartid, är att chaufförerna får en bättre arbetstid och arbetsmiljö. De slipper ligga på vägarna under lördagar och söndagar, när andra människor kan koppla av. Jag tror att det skulle vara en välkommen förbättring för denna yrkeskategori, som verkligen inte har en avundsvärd lott i vad gäller arbetstidens förläggning. Herr talman! Jag vill också påpeka att exempelvis Frankrike, Italien, Schweiz, Spanien och Västtyskland har infört förbud liknande det som vänsterpartiet kommunisterna här föreslår och att inskränkningar i olika former förekommer även i Grekland, Jugoslavien, Rumänien och Österrike. Österrike har generellt förbud mot tung trafik mellan kl. 15.00 på lördagar och kl. 24.00 på söndagar. Frankrike har inte något generellt förbud under veckosluten hela året, däremot ett förbud under en period med speciellt intensiv trafik, från mitten av april till slutet av augusti. Det är ett sådant förbud som vi vill införa här i Sverige. I Västtyskland har man för att underlätta semestertrafiken haft förbud mot tung trafik över elva veckoslut under sommarmånaderna. Det är alltså inte fråga om någon särbehandling av den tunga lastbilstrafiken i Sverige, eftersom förbud förekommer även i andra länder. Herr talman! Med det anförda och med hänvisning till vad som anförs i motionen hemställer jag om bifall till yrkande 3 i motionen 1547. I övrigt ansluter vi oss till utskottets hemställan.

Herr talman! Såsom har framgått av de tre inläggen är det olika saker som behandlas i trafikutskottets betänkande nr4. Först vill jag ta upp frågan om obligatoriskt hjälmtvång för mopedister, vilket fru Ekelund har motionerat om och här argumenterat för. Tra = Vissa föreskrifter fikutskottet delar den uppfattning som motionärerna har givit uttryck = för mopedister, för, nämligen att det från trafiksäkerhetssynpunkt är högst angeläget att — m.m. de som färdas med moped har hjälm. Frågan har varit föremål för utredning. Nordiska trafiksäkerhetsrådet har behandlat detta ämne. Den särskilda trafiksäkerhetsutredning med parlamentariskt inslag som arbetar i vårt land har jämte trafiksäkerhetsverket ställt sig positiv till förslaget om obligatorisk användning av hjälm. Att statsmakterna inte har genomfört förslaget sammanhänger med den låga användningsfrekvensen. Hjälm vid mopedåkning användes av 6,2 96 1973, 6,1 96 1974, 11,4 96 1975 och 9,1 96 1976. En ökning har alltså skett från 5—6 96 till 10-11 96 under dessa år. Men användningsfrekvensen är mycket låg. Eftersom det är förhållandet, borde man lagstifta, framhåller fru Ekelund. Vi vill emellertid inte ha en lag på papperet utan vill ha till stånd en lagstiftning som efterlevs. Därför anser vi att innan man fattar ett så drastiskt beslut som att införa obligatorisk användning, bör man bereda marken genom information, så att det är naturligt att använda hjälm. I Göteborgsområdet har man givit speciell information och särskilda kurser. Där har man vid mätningar kunnat notera en användingsfrekvens på uppemot 40 26. När användningen kommer upp i sådana siffror, är det betydligt lättare att gå över till ett obligatorium. Då kan man förvänta sig en bättre efterlevnad av denna lagstiftning. Utskottet anser att trafiksäkerhetsutredningen skall följa denna fråga. Utskottet är emellertid inte främmande för en lagstiftning på detta område i en framtid. Herr Åkerlind fullföljer sin linje här i kammaren som motståndare till bilbälteslagen. Han säger att han dagligen får telefonsamtal från människor, som beklagar sig över denna lagstiftning. Vid ungefär 60 96 av alla singelolyckor med dödlig utgång förra året använde förarna inte bilbälte. En väldigt stor del av dessa människor skulle ha överlevt, om de haft bilbälte på sig. Tyvärr kan inte dessa människor ringa till herr Åkerlind. Utskottet har sagt, med anledning av motionen 2099, att eftersom frågan är föremål för övervägande skall riksdagen inte ta någon ställning just nu. Men låt mig också säga att herr Åkerlind inte kan påstås vara särskilt konsekvent. I nästa ärende som vi skall behandla, trafikutskottets betänkande nr 5, har nämligen herr Åkerlind motionerat om att man även skall få använda trepunktsbälte och inte bara rullbälte. I det ena ärendet är han emot bilbälte, och i nästa argumenterar han för en annan bilbältestyp. Herr Hallgrens inlägg handlade framför allt om förbudet mot tung trafik under vissa helger. Vi har nu haft ett sådant förbud under ett antal år. Erfarenheterna har visat sig vara goda, och man har därför successivt utsträckt den tid som omfattas av förbudet. För innevarande år har tiden utökats till 24 dagar. Förbudet gäller numera även under sådana helger då det tidigare inte har rått någon begränsning av den tunga trafiken — påskhelgen, Kristi Himmelfärdsdag osv. Trafikutskottet anser att det s.k. helgförbudet är en mycket bra åtgärd. Utskottet förutsätter att regeringen följer frågan på samma sätt som den tidigare regeringen gjorde och successivt utsträcker helgförbudet om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. Däremot anser vi att det inte är erforderligt med någon särskild åtgärd från riksdagens sida. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkandet nr 4.
Herr talman! När man hör herr Hugosson kan man knappast tro att han tillhör trafikutskottet. Jag föreställde mig att herr Hugosson som ledamot av trafikutskottet hade satt sig in i vad motionen i nästa ärende gäller. Herr Hugosson säger att jag talar mot mig själv, eftersom jag tillsammans med herr Nyhage har motionerat också om att man skall få montera in trepunktsbälten. Jag har inte på något sätt någon gång talat mot bilbältesanvändningen, herr Hugosson. I nästa ärende gäller det också en frihetsfråga. Skall man få ha bara en sorts bälten eller skall man få ha två sorters? Det är detta det gäller. Jag upprepar: Jag har aldrig någonsin talat mot användning av bilbälten, men jag har talat för friheten att använda eller inte använda bälte. Jag har talat mot lagstiftning och tvång. Herr Hugosson säger att 60 926 av dem som dödats i trafiken inte har haft bälte. Det är ju ett bevis så gott som något för att lagstiftningen inte har fungerat. Bättre hade det kanske varit om man följt den linje som jag pläderade för när lagstiftningen antogs: mycket större anslag till upplysning om bältets fördelar — och nackdelar, för det finns sådana också. Upplysning tror jag stenhårt på, men en lagstiftning som inte har haft större effekt än att 60 96 av de trafikdödade inte använt bälte tror jag inte på. Sådana lagar leder bara till ett samhälle där vi skall styra människorna med lagstiftning, och det vill jag inte vara med om, annat än när det är absolut nödvändigt.
Herr talman! När bilbälteslagen infördes i vårt land var användningsfrekvensen 25 å 30 26. Den hade successivt ökat efter en mycket intensiv information, men den låg alltså på ungefär 30 96. I det läget ansågs, med hänsyn till de uppenbara säkerhetsvinster som man uppnår genom att använda bilbälte, en obligatorisk lagstiftning ofrånkomlig. I dag är det inte 100-procentig men åtminstone 90-procentig användingsfre Nr 32 kvens, och det är viktigt att man ständigt ger information om det angelägna i användningen av bilbälte. I vårt land och i andra länder, där bilbälteslag finns, har man klara bevis för att användning av bilbälte har en mycket positiv effekt för = Vissa föreskrifter dem som råkar ut för olyckor. Man räknar med en 20 eller 25-procentig — för mopedister, nedgång i antalet dödade och svårt skadade. Och när jag nämnt att ca — m.m. 60 26 av dem som omkommit i singelolyckor icke hade bilbälte på sig, så är väl detta, herr Åkerlind, ett bra exempel på att om man icke använder bilbälte utsätter man sig för betydligt större risker. Mot den bakgrund jag här angivit är det förvånansvärt att en ledamot av Sveriges riksdag argumenterar mot en åtgärd som från trafiksäkerhetssynpunkt ger mycket positiva resultat.

Herr talman! Att diskutera den här frågan med herr Hugosson innebär tydligen detsamma som goddag-yxskaft. Jag har aldrig sagt att användning av bilbälte inte ger någon positiv effekt. Sammantaget kan man troligen alltid få statistik som visar att det är en positiv effekt. Det finns negativa effekter också — det har jag sagt och man skall inte glömma bort detta, men sammantaget kan man nog aldrig få fram en statistik där det inte är en positiv effekt av användningen. Detta råder det ju inga skilda meningar om. Vad står herr Hugosson och argumenterar mot? Vad vi har skilda meningar om är huruvida det behövs en lagstiftning eller inte. När man införde denna lag, säger herr Hugosson, var det närmare 30 96 frivillig användning. Om jag inte minns fel var det drygt 31 96 — siffran hade gått upp under ett år med ungefär 15 96. Vad är det som säger att vi inte skulle ha haft samma användningsfrekvens nu som vi har med en lagstiftning, om vi hade gått frivilligvägen med mycket upplysning? Ingenting — det finns ingen statistik på det. Bevisa det med statistik i stället för att argumentera mot sådant som jag inte har sagt!

Herr talman! Många bilister i Stockholm har i dag på morgonen och förmiddagen fått en viss övning i och erfarenhet av att köra bil på hal vägbana. I en motion har två centerpartister begärt en utredning om införande av obligatorisk halkkörning som ett moment i körkortsutbildning. Det tycker jag är ett utomordentligt bra krav. Vi ställde oss från socialdemokratisk sida positiva till motionen och yrkade bifall till den i utskottet. Men under arbetet i utskottet framgick det så småningom att en arbetsgrupp inom trafiksäkerhetsverket håller på att ytterligare utreda behovet av halkbanor i vårt land och inom kort kommer att lägga fram förslag i ämnet. Jag tycker emellertid att utskottet kanske något mer markerat än vad som skett i betänkandet kunde ha understrukit vikten av att vi får möjligheter till utbildning i halkkörning över hela landet. I dag finns det trafikövningsplatser på fyra håll i landet, och där är övning i halkkörning obligatorisk. Men i alla övriga delar av landet där sådana banor inte finns är det heller inte något obligatoriskt krav på ett sådant moment i körkortsutbildningen. Jag tycker det är principiellt felaktigt att anpassa kraven på körkortsutbildningens utformning med hänsyn till om det finns halkövningsbanor eller inte. Jag menar att kraven skall vara lika för alla oavsett var i landet man tar sitt körkort. Konsekvensen av den principiella inställningen blir att man måste se till att halkövningsbanor tillskapas över hela landet. Jag hyser därför den förhoppningen att den nämnda arbetsgruppen inom trafiksäkerhets verket inom kort skall presentera resultatet av sitt arbete och lägga fram Nr 32 förslag i den riktningen. Det är viktigt från såväl trafiksäkerhetssynpunkt SG ; | ES Onsdagen den som principiell synpunkt att vi har ett enhetligt system över hela landet.

Obligatorisk Herr talman! I motionen 1975/76:1596 har herr Åkerlind och jag yrkat halkkörning i att även bälten av trepunktstyp skall godkännas vid inmontering av bilkörkortsutbildningbälten. en, m.m. Enligt nu gällande bestämmelser godkänns endast s.k. rullbälten vid | nymontering. Det har emellertid visat sig att rullbältena inte alltid är tillförlitliga. Det har sålunda kunnat bevisas att rullbältet över huvud taget inte alls låst sig vid ett antal olyckstillfällen. Vid andra tillfällen har det kunnat konstateras att låsfunktionen varit för långsam. Följden härav har blivit skador för de åkande, ja i några fall har t.o.m. dödsolyckor inträffat. Från skilda håll har därför begärts att också fasta bilbälten av trepunktstyp skall godkännas. Skälet härför är helt enkelt att de bedöms vara helt tillförlitliga. Vi motionärer tycker att detta är en i högsta grad rimlig begäran, och vi har svårt att förstå att utskottet inte velat respektera den enskildes önskan om valfrihet på detta område. I betänkandet anförs att enligt vad utskottet erfarit anses rullbältena fylla rimliga krav på tillförlitlighet. Hanterbarheten skulle därtill vara bättre. Detta är verkligen inga hållbara skäl för att avstyrka motionskravet att också trepunktsbälten skall godkännas. Hanterbarheten måste väl ändå vara bilköparens ensak, och säkerheten när det gäller trepunktsbälten kan inte ifrågasättas. Utskottets ställningstagande är som sagt svårförståeligt. Det är emellertid enhälligt, varför jag avstår från att här yrka bifall till motionen.

Herr talman! Till att börja med: Det är bra att herr Hugosson nöjt sig med ett särskilt yttrande och inte fogade en reservation till betänkandet. Situationen är ju den att utskottet är positivt till en utvidgning av utbildningen i körning på halkbanor eller i halt väglag, dvs. att försöka utbilda blivande bilförare för att klara sådana situationer. Det är nödvändigt och mycket viktigt i det här landet. Nu har vi emellertid bara fyra halkbanor i landet och knappast det, eftersom det är brist på medel. Om vi skulle införa ett obligatorium skulle vi behöva en halkbana i nästan varje kommun, dvs. 270-280 halkbanor. I vissa stora kommuner behövs mer än en, medan givetvis vissa små kommuner kan samsas om en halkbana. Det som avses i det särskilda yttrandet är obligatorisk undervisning varje år för körkortsaspiranter. Det är inte lätt för utskottet att hantera 81 den här materien. Dessutom arbetar den nämnda utredningsgruppen i trafiksäkerhetsverket. Det skulle innebära mycket stora kostnader att införa ett obligatorium, och staten eller kommunerna skulle få betala de här halkbanorna i snabb takt, eftersom det — om man införde obligatorium — skulle bli nödvändigt att färdigställa dem till en viss i lagen bestämd tidpunkt. Vi har halkbanor i dag som kostar miljoner, men det borde vara möjligt — och vi är intresserade av att med hjälp av den sittande arbetsgruppen nå det målet - att få fram enkla halkbanor till lägre kostnader. De halkbanor som finns i Sverige kan vi inte fortsätta att använda i full usträckning med anledning av att varken statsmakter eller kommuner har medel för det. Det är givetvis otillfredsställande. Men i en sådan situation kan vi inte heller medverka till införandet av ett obligatorium. Innan ett sådant beslut kan fattas måste man veta om kommunerna är positiva och villiga att satsa; vi måste ha positiva besked från dem. Det är också viktigt att det kommer fram konstruktioner som innebär billiga halkbanor. Exempelvis kan man utnyttja nedlagda asfaltvägar. Man bör slippa ha en alltför dyrbar kontroll av dessa halkbanor, med människor som är anställda för att sköta dem. De borde kunna skötas på annat sätt. Detta är alltså bakgrunden till vårt ställningstagande, och jag tror att herr Hugosson förstår det. Däremot tycker jag att han gör helt rätt i att plädera för halkbanor. När det sedan gäller trepunktsbältena kan det ligga någonting i önskemålet att få en valmöjlighet. Men detta är också en fråga om trafiksäkerhet och en fråga om att förmå människorna att använda sig av bältena. Det skapas nya konstruktioner som förs ut på marknaden —- exempelvis en modell där bilbältet omsluter en när man går in i bilen; det hela sker alltså på automatisk väg. Trepunktsbältena har den svagheten att det kan uppstå onödiga skador vid kollisioner — genom att bältena är uttöjda och inte har den rätta vidden, genom att folk inte sköter dem som de borde skötas. Utskottet är också av den uppfattningen att nya konstruktioner i fråga om rullbälten kommer att göras. Det är viktigt att man i bilarna har en sådan sorts bälte som människorna är beredda att använda sig av; vi måste göra det så smidigt som möjligt för människorna att använda bältena. Över huvud taget är det ytterst nödvändigt att man på bl.a. detta område stiftar sådana lagar att människorna är beredda att följa dem. Exempelvis visar det sig vid kontroller i dag att det är få som håller på lagen om att man inte får gå mot röd gubbe. Likaledes visar polisens kontroller när det gäller efterlevnaden av hastighetsbegränsningarna inom vissa områden att det kan vara upp till 70-80 96 av bilisterna som inte följer lagens bestämmelser om begränsade hastigheter.

Nr 32 Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att om man kräver ob Onsdagen den ligatorisk utbildning i halkkörning över hela landet innebär detta kost 24 november 1976 nader. Jag tror kanske inte att man måste anlägga en halkövningsbana i varje kommun, men förvisso måste ett stort antal till. Men, herr talman, Obligatorisk skall vi öka trafiksäkerheten får vi naturligtvis också vara beredda att = halkkörning i ta de ekonomiska konsekvenserna. Det är klädsamt att höra att repre = körkortsutbildningsentanter för den förutvarande oppositionen nu känner detta kostnads = en, m.m. ansvar. Det som förvånade mig var att herr Lothigius inte med ett enda ord berörde den principiella frågan, nämligen att det i fyra områden i vårt land finns halkövningsbanor och att det där är obligatoriskt för att få körkort att ha genomgått utbildning i halkkörning, medan det i alla övriga delar av landet — där man inte har tillgång till halkövningsbanor — inte är något obligatoriskt krav på sådan utbildning. Jag tycker det är principiellt stötande att vi har det på det sättet.
Herr talman! Naturligtvis är en ny regering beredd att ta kostnadsansvar om det visar sig att en viss åtgärd är absolut nödvändig och att vi måste klara av ett problem. Men vi har kanske inte alla klart för oss vilka stora kostnader en sådan här lagstiftning skulle medföra. En dylik halkbana måste bemannas, och människor skall betalas för detta. Man skall ha snöröjning, och banan skall skötas minutiöst för att över huvud taget fungera. Det medför stora kostnader. Vi vill ha en undersökning på detta område för att kunna fatta ett framtida beslut i ärendet, och vi har inte tillräckligt underlag f. n. Det är bl.a. mot den bakgrunden vi inte kan tillstyrka ett obligatorium. I ett område som Stockholmsområdet, där frågan redan är löst, tycker jag att det är naturligt att ha detta obligatorium. Men det bör finnas möjlighet för dem som sköter körkortsutbildningen i andra områden att välja om de vill ha ett obligatorium eller inte.

Herr talman! Försurningen av vår miljö är, som alla vet, ett mycket allvarligt problem, och de åtgärder som har föreslagits i proposition 1976/77:3 är därför synnerligen välkomna. På vissa punkter ligger de emellertid i underkant av vad man kan önska. Naturligtvis kommer en lag om ökad övergång till lågsvavligt bränsle att betyda starkt ökade kostnader både för bostadsuppvärmningen och för industriproduktionen.

Men också samhällsekonomiska skäl gör dessa kostnader nödvändiga. Försurningen har negativa effekter på jordbruksproduktionen, speciellt i områden som har låg s.k. buffringsförmåga, och troligen också för skogsproduktionen. Försurningen medför också starkt ökad förvittring av byggnader och starkt ökande rostskador på metallkonstruktioner, maskiner och bilar. Nästan lika viktigt som allt detta är dock att en övergång till bränsle med lägre svavelhalt ger oss en grund att stå på när vi vill agera internationellt mot försurningen. Försurningen och miljöförstöringen är ju ett internationellt problem. På det internationella planet har mycket litet gjorts. I vissa delar av vårt land kommer inte mindre än 75 96 av det sura nedfallet från källor utanför våra gränser. Och än värre håller det på att bli. Som exempel kan jag nämna att Europas största oljeraffinaderi nyligen kört i gång — f.n. dock endast med halv kapacitet —- utanför Bremen i Västtyskland. Man tillåter här ett svavelutsläpp på 2 96. Detta innebär att raffinaderiet redan nu släpper ut ca 760 kg svavel per timme dygnet runt, dag efter dag och vecka efter vecka. De höga svavelutsläppen tolereras av de västtyska myndigheterna därför att anläggningens båda skorstenar är 200 m höga, vilket gör att praktiskt taget hela svavelmängden med vindarna kommer att transporteras utanför Västtysklands gränser. Man kan räkna med att en stor del av detta nedfall kommer att hamna i södra och västra Sverige. Inte minst i Småland, i Kronobergs län där jag själv hör hemma, har detta redan vållat mycket stora problem och skador. Det måste därför vara en mycket angelägen sak för regeringen att med största kraft och snabbhet agera internationellt. Jag vill därför Den internationella aspekten får under inga omständigheter glömmas Onsdagen den bort i detta sammanhang. Detta har glädjande nog också mycket starkt — 24 november 1976 understrukits i utskottets betänkande. I det här sammanhanget måste man också observera en ökande fö = Åtgärder för att rekomst av tungmetaller i vår miljö. Vid en vetenskaplig undersökning motverka negativa av vissa västsvenska sjöar har påvisats förvånansvärt stora mängder tung = effekter av metaller i vattnet. Man har konstaterat halter av bly, kvicksilver, kad = svavelutsläpp mium och zink som är fem gånger högre än de naturliga värdena. Ingen av dessa sjöar har varit utsatt för utsläpp av tungmetaller, varför de skadliga ämnena måste ha förts till områdena med luften eller orsakats av något i luften. Effekterna av dessa tungmetaller i vatten är svåra att spåra hos människan därför att det tar lång tid innan de visar sig. Man vet dock att dessa tungmetaller inte bryts ner, och det är illa nog. Den ökande förekomsten av tungmetaller antas av vissa forskare bero på försurningen. Med sur nederbörd tvättas markens tungmetaller ut och rinner ner i sjöarna, varifrån de sedan kan spridas till människans mat. Stannar tungmetallerna kvar i skogarna och inte tvättas ut genom sur nederbörd, kan de inte skada människan. Det belopp som föreslagits för kalkning av viktiga sjöar och vattendrag är naturligtvis en bra början, men jag vill också säga att det är helt otillräckligt och inte kan rädda mer än ytterst få vattensystem. Eftersom det är fråga om en försöksverksamhet får dock sparsamheten accepteras. Vetenskapsmännen bör få tid på sig för att studera kalkningens bieffekter på planktonbildning, vilka spridningsmetoder som är bäst lämpade, vilka typer av kalk som bör användas osv. Jag tycker att det är glädjande att utskottet pekat på att anslag även bör utgå till sådan kalkning av markområden som kan motverka försurningen av visst vattensystem. När de första resultaten av försöksverksamheten visar sig — ett mycket positivt sådant har man för övrigt redan av försöken i Nedsjön — bör regeringen omedelbart komma med förslag om utvidgad kalkning. Det är fråga om en livsviktig konstgjord andning för många betydelsefulla vattensystem i avvaktan på en internationell överenskommelse. Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det positiva intresse utskottet visat för denna för oss alla så väsentliga fråga och yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Även om det inte föreligger någon reservation vid detta utskottsbetänkande, anser jag det med anledning av regeringsskiftet angeläget att göra några kommentarer till den proposition vi nu behandlar, som ju lagts fram för riksdagen av den socialdemokratiska regeringen. Vi har en oskattbar rikedom i vår natur. Inte minst upplever vi hur lyckligt lottade vi är i vårt land med dess många sjöar och vattendrag, som inte bara tryggar vår vattenförsörjning utan också formar det landskap som vi sätter så särskilt stort värde på. Vi gläder oss åt det fram 85 gångsrika arbete som med betydande samhällsinsatser gjorts under det senaste decenniet för att rena våra vatten. Det faktum att man i dag kan bada friluftsbad i naturliga vatten mitt i Stockholm kan stå som symbolen för dessa insatser. Men våra vatten hotas i dag av en annan fara, av en försurning som hänger samman med mängden av svaveldioxid i luften. Försurningen av mark och vatten dödar livet i våra sjöar och vattendrag och skapar risker för en försämrad skogstillväxt. Korrosionsoch vittringsskador på byggnader och andra föremål kostar årligen stora summor. Hälsorisker för människor kan inte uteslutas. Därför framstår de ökade svavelutsläppen som ett av våra största miljöproblem. Effekterna av försurningen observerades först på fisk. Man fann att fortplantningsförmågan och levnadsmöjligheterna påverkades. Fiskdöd på grund av försurning har under senare år rapporterats från både Sverige och Norge. Ett stort antal undersökningar har gjorts för att klarlägga försurningens omfattning. Undersökningarna visar att av Sveriges 100 000 sjöar är omkring 10 000 mer eller mindre allvarligt skadade. Ett fortsatt svavelnedfall i oförändrad omfattning kommer att leda till att skadorna förvärras. Dessutom kommer ytterligare vattensystem att drabbas. Men som herr Hovhammar nyss påpekade är spridningen av svaveldioxid inte bara ett lokalt problem. Svaveldioxid kan transporteras med luftmassorna mycket långa sträckor och spridas över stora områden. Så småningom faller svavlet ned på jordytan. Drygt hälften av det svavel som faller ned i Sverige kommer sålunda från andra länder. Det måste dock i detta sammanhang framhållas att inget annat enskilt lands svavelutsläpp bidrar mer till nedfallet i Sverige än våra egna utsläpp gör. Det är därför glädjande att vi i utskottet kunnat enas om de förslag till åtgärder för att begränsa svavelutsläppen som den socialdemokratiska regeringen lagt fram i den proposition vi nu har att behandla. Det effektivaste sättet att bromsa upp ökningen av svavelutsläppen är självfallet att ersätta oljan med svavelfria energislag. Skulle exempelvis den energimängd vi kommer att få genom det kärnenergiprogram som riksdagen beslutat om i stället produceras i oljeeldade kondenskraftverk, skulle detta innebära en ökning av svaveldioxidutsläppen med 400 000 ton per år. Det skulle spoliera våra möjligheter att hindra den miljöförstörelse som svavelutsläppen åstadkommer. Vill vi undvika att döda livet i våra sjöar, försämra produktiviteten i markerna, skydda människors hälsa mot den typ av luftföroreningar som svavelutsläppen utgör och samtidigt trygga den elförsörjning som 1975 års riksdagsbeslut förutsätter att vi behöver, erbjuder oss kraftverk eldade med fossila bränslen icke något alternativ. Hur vi skall klara vår energiförsörjning får vi återkomma till i annat sammanhang. Jag vill emellertid i samband med behandlingen av den här propositionen kraftigt understryka den stora vikt vi måste fästa vid miljöfrågorna, när vi diskuterar hur vi på bästa sätt skall tillgodose vårt energibehov. Det är angeläget att den socialdemokratiska regeringens åtgärder för - Nr 32 att begränsa svavelutsläpp och övriga luftföroreningar fullföljs såväl här hemma som i det internationella samarbetet. Herr Hovhammar tryckte ju starkt på det internationella samarbetet och menade att det inte skett så mycket på det området. Jag kan hålla med honom om att det hänt Åtgärder för att mycket litet på kontinenten med tanke på vad som borde ske, men Sverige — motverka negativa har hela tiden aktivt arbetat för att åstadkomma större insatser i dessa — effekter av sammanhang. Jag vill särskilt understryka vikten av att regeringen full — svavelutsläpp följer det samarbete som påbörjats med Norge och det arbete på att sluta bilaterala avtal med länderna runt Östersjön och i Västeuropa som jag som jordbruksminister inledde med avtalet mellan Sverige och Östtyskland. Sådana avtal kan enligt min mening leda till snabbare konkreta resultat i kampen mot luftföroreningarna. Jag delar herr Hovhammars uppfattning att det inte bara gäller svavel. Det kommer in mycket annat i bilden som vi måste försöka värja oss emot. Såvitt jag förstår skulle sådana avtal också vidga möjligheterna till ett aktivt samarbete i de internationella samarbetsorganen. Sverige har när det gäller miljöfrågor en internationellt erkänd position som föregångsland, som vi från socialdemokratins sida kräver att den nya regeringen slår vakt om. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag skall bara be att på utskottets vägnar få uttrycka min glädje över att man i så stor enighet kunnat följa propositionens riktlinjer och tankegångar. I utskottet har man också intresserat och med mycket stor ambition behandlat frågan. Jag vill också tacksamt notera de kommentarer som gjorts här i kammaren när det gäller såväl ökat och fortsatt internationellt arbete i olika länder som internationell samverkan i de här frågorna, liksom beträffande de mer konkreta förslagen om kalkning och andra åtgärder.

Detta är helt självklart. Herr vice ordföranden uttryckte också en förhoppning om att det arbete som har påbörjats kommer att fullföljas. Jag vill instämma i den förhoppningen och kan kanske, herr talman, rent av tillägga att jag med gott förtroende förväntar att det kommer att fullföljas.
Herr talman! Jag vill med anledning av vad utskottets ordförande sade om oljan och dess utnyttjande för energiändamål och i förbränning säga att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet räknar med att vi på längre sikt skall kunna begränsa vårt utnyttjande av olja för förbränning och energiframställning. Vi vet fortfarande att det till alla andra skäl som talar för en sådan ambition kommer, att vi vid förbränning av olja med de i dag kända metoderna har betydande besvär på miljösidan. Det är ju av det skälet som vi i utskottet har enats om de åtgärder som den socialdemokratiska regeringen i den proposition som vi nu diskuterar har föreslagit.
Herr talman! Herr Lundkvist och jag är överens om det internationella problemet med utsläpp och föroreningar. Och jag vill också gärna säga att Sverige där har gjort en hel del goda insatser — jag vill hålla med herr Lundkvist om det. Men det exempel jag gav som var hämtat från Västtyskland visar fullt klart att mycket återstår av det här arbetet, och det blir en uppgift för regeringen att ta itu med de internationella kontakterna för att få en rejäl bättring till stånd.
Herr talman! Jag tror att det är fel tidpunkt och fel plats på dagordningen att nu ta upp någon mer omfattande debatt om olika källor till framtida energiproduktion i vårt land. Jag vill dock med anledning av det senaste inlägget som herr vice ordföranden gjorde säga att det är välkänt att det alternativ som han talar för, alternativet till olja, inte är helt utan risker och frågetecken i vad gäller människors hälsa och miljö i framtiden.
Herr talman! Jag har i den här debatten bara — eftersom den inte skall utvecklas till en diskussion om hur vi skall lösa frågan om vår energiförsörjning — önskat markera vad jag finner vara viktigt, nämligen att vi har svåra miljöproblem som konsekvenser av förbränningen av olja och utnyttjandet av olja i energiproduktionen. Jag har glatt mig åt den enighet som utskottet mobiliserat när det gäller att slå fast dessa konsekvenser. Och jag hoppas att vi även i fortsättningen skall kunna påräkna den enigheten och att vi skall vara beredda att på alla håll och kanter dra riktiga slutsatser av detta konstaterande.

Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 6 behandlas också motionen 1975/76:1715 av fru Sundström och mig, där vi begär en utredning om riskerna med att använda antibiotika i slaktdjursfoder. Det är av ekonomiska skäl som producenterna använder antibiotika som tillväxtstimulerande medel, och detta skäl har ansetts tillräckligt starkt för att de skall få fortsätta med en sådan ordning. I det radioprogram som gav anledning till motionen framfördes farhågor från en del forskare, att tillsatser av antibiotika i slaktdjursfoder skulle kunna medföra risker för människan. Rester av antibiotika kan finnas kvar i köttet och medföra att immunitetsskyddet hos människan försvagas genom att bakterier blir resistenta, så att inga mediciner hjälper då de behövs. Som exempel på detta nämndes den nu så aktuella sjukhussjukan. En bevisföring för eller emot detta efterlystes. Vi har i motionen sagt dels att vi tycker detta faller under lagen om miljöfarliga ämnen, dels att bevisföringen ligger hos fabrikanterna och dels att minsta misstanke om ett ämnes farlighet skall medföra förbud mot dess användning. Utskottet har ägnat lång tid åt motionen och hänvisar till ett uppdrag som lantbruksstyrelsen fått att utreda frågan och ställa förslag om handlingslinjer beträffande användningen av antibiotika för tillväxtstimulering. Motionen har också varit ute på remiss. Remissinstanserna har även de hänvisat till pågående undersökningar. Man kan beträffande vissa instanser inte utesluta att det kan föreligga partsintressen. RLF understryker bl.a. särskilt att en utredning som skall 91 arbeta med frågan om riskerna att använda antibiotika i foder också skall undersöka möjligheterna att kontrollera kött eller andra livsmedelsråvaror som importeras från länder med liberalare inställning i dessa frågor. Det är alldeles självklart att så bör ske, och det tycker jag snarare talar för än emot vår motion. Herr talman! Jag finner det inte meningsfullt att i dag yrka bifall till min motion, eftersom utskottet är enigt, men jag konstaterar bara att vi även i fortsättningen får äta livsmedel som kan innehålla för människan farliga ämnen. Vi har inte fått bevis för att så inte blir fallet. Därför, herr talman, finner jag det angeläget att senare återkomma i denna fråga.

Herr talman! De frågor som behandlas i detta betänkande är som en av talarna här har sagt mycket svåra men mycket viktiga, och det är inte alltid möjligt att ange enkla och universella lösningar. Vi har i jordbruksutskottet, som det nämnts här, varit helt eniga vid behandlingen, och vi har visat på förhållandet att i vårt land riksdagen har gett stora fullmakter åt livsmedelsverket, naturvårdsverket, produktkontrollnämnden. I dessa verk finns både fullmakt och kompetens för att kunna ingripa när samhällsintressena på ganska väl angivna grunder och principer förväntar att åtgärder vidtas. Det är bl.a. förklaringen till att vi inte kan gå in på detaljbeslut när det gäller olika ämnen eller föreningar. Kompetensen och fullmakten finns redan hos dessa verk. Ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre, och de exempel och den statistik som herr Weinehall här anför är det naturligtvis väldigt viktigt att vi är medvetna om. Det är värdefullt att få en redovisning där vi kan se att det verkligen är mycket allvarliga tendenser i utvecklingen av hälsotillståndet. Sedan är det en annan sak att jordbruksutskottet, av lätt insedda skäl, inte har tagit ställning till frågor om patologer och cancerregister i detta sammanhang.

Vi räknar naturligtvis med att framöver på ett positivt sätt se till att skapa de resurser och möjligheter som behövs för att lösa de här problemen. Livsmedelsverket skriver t.ex. i sina anslagsäskanden för nästkommande budgetår att man syftar till ”att systematiska undersökningar i växande omfattning kommer att bedrivas rörande bl.a. användningen av tillsatser i livsmedel och förekomsten av främmande ämnen, särskilt pesticidrester, PCB och tungmetaller, men även andra föroreningar alltefter aktualitetsgrad. För säkrare riskbedömning kommer den egna toxicitetsprövningen av tillsatser och fftämmande ämnen att byggas ut såväl i fråga om resurser som förfinade metoder. Användning och konsumtion av olika tillsatser, färgämnen och konserveringsmedel kommer att kart läggas för att ge underlag för bedömning av risker och eventuella åtgärder. Nr 32 Orsaker till mutagenicitet och carcinogenicitet, missbildningar och ut Onsdagen den vecklingsstörningar är enligt ämbetsverket föga kända och eventuella 24 november 1976 samband mellan dessa och livsmedelsintag skall bevakas. (ören ROD Det är klart att man från riksdagens och lagstiftarnas sida hoppas, Livsmedelskontroll, som jag sade, att det är en seriös ambition bakom dessa formuleringar. — m.m. | Det är dock, som jag här har försökt framhålla, angeläget att hela tiden bevaka denna fråga från samhällets sida. I vad gäller fru Normarks motion har vi inte heller på något nonchalant eller negativt sätt fört den ifrån oss. Men jag vill ändå i anledning av motionen, där fru Normark nämner hur man går till väga i en del främmande länder, peka på att det finns en glidande formulering där hon säger att detta också kan förekomma i vårt land. Det är inte riktigt korrekt. Antibiotika i foder används inte i Sverige. Antibiotika används efter veterinärrecept vid sjukdomsbehandling av djur. Detta är en fråga som är passerad; antibiotika får inte användas i normal utfodring.

De har också fullmakt att ingripa i samband med användning av dessa olika ämnen. Sedan skall vi naturligtvis avvakta och se vad som kan komma ut av den arbetsgrupp som nu är i verksamhet och där man har representation från lantbrukshögskolan och från olika berörda parter.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

Herr talman! Det är riktigt att det nämns i utskottsbetänkandet att man i Sverige länge har följt principen att inte använda antibiotika i slaktdjursfoder. Men i det radioprogram som jag åberopar i motionen — det finns inspelat så vår värderade ordförande i utskottet kan få lyssna på det — framgick inte detta, utan man diskuterade den risk som finns med användning av antibiotika. Djuren har rätt till medicin när de behöver för att det skall bli ett friskare djurbestånd. Slaktdjuren får ändå utstå så mycket egendomligheter, tycker jag, för att de skall växa fort och vi skall få en snabbt framställd produkt. När LRF i sitt remissyttrande nämner att man bör utreda möjligheterna till kontroll av importerade livsmedel är det ett sätt att fösa på idén i stället för att avvakia. Jag tror att vi får hålla ögonen på det här problemet.
Herr talman! Det är att beklaga om radioprogrammet har varit vilseledande. Det kunde ju ha varit rätt fastän det har sagts i radio, höll jag på att säga, men det är faktiskt på det sättet att tillsats av antibiotika förekommer inte i normal utfodring.

Det är en mycket viktig ambition. Finns det alltjämt risk för att skadliga ämnen förekommer skall detta beivras och rättas till. — Sedan har LRF lagt till att vi inte vet mycket om vad importerade livsmedel innehåller. Det gäller både grönsaker, kött och fläsk. LRF har väl i detta sammanhang passat på att säga att det kunde vara befogat att ta reda på innehållet också i de importerade produkterna.

8 med anledning 24 november 1976 av motion om åtgärder för att skydda den svenska herptilfaunan. rar Åtgärder för att Herr JOHANSSON i Växjö : skydda den svenska Herr talman! Egentligen behöver jag inte argumentera för motionen. = herptilfaunan Utskottets skrivning är välvillig liksom remissvaren. Vad vi nu hoppas på är att åtgärder sätts in för att säkra skyddet för denna del av vår fauna. Som framhålles av naturvårdsverket har herptilerna inte enbart sitt egenvärde som element i vår fauna, utan de har också sin betydelse som föda åt högre stående djur. Utrotning eller stark minskning av hela eller delar av herptilfaunan får därför konsekvenser som vi kanske i dag inte anar. Jag hoppas att den av naturvårdsverket påbörjade kartläggningen av situationen för olika arter herptiler skall efterföljas av effektiva skyddsåtgärder. Men jag vill också innan jag lämnar denna plats helt kort vidröra en naturvårdsfråga som både herptiler och övrig fauna är så beroende av —- den gäller våra våtmarker. Så gott som alla remissorgan har ansett att bristen på våtmarker är orsaken till nedgången för de i motionen angivna djurarterna. Det behöver ju inte vara någon diskussion om detta —- så är det bara. Bl. a. groddjur och salamanderdjur är för sin existens beroende av våtmarker. Jag läste häromdagen att våtmarkerna i sydvästra Skåne håller på att försvinna helt. Av de 50 s.k. fuktängsområden som fanns 1968 är i dag bara sex oskadda. 22 är kraftigt förstörda, nio finns över huvud taget inte längre. Flertalet av de mera sällsynta herptilerna finns just i dessa områden. Vi har alltså anledning att se framtiden an med oro. Det gäller att rädda vad som räddas kan av de nu befintliga våtmarkerna, inte bara i Skåne utan i stort sett hela landet. Det gäller att rädda dem inte enbart för att skydda våra herptiler utan för att slå vakt om hela vår fauna och flora. Se på våra vadaroch simfåglar som får allt svårare att klara sig numera med anledning av krympande våtmarker! Men -— jag vill spetsa till det genom att säga detta — våtmarkerna är också en förutsättning för att människorna i framtiden skall kunna tillgodose sina vattenbehov. Våtmarkerna förhindrar på sitt sätt översvämning på våren och torka på sommaren. Försvinner de måste man konstbevattna i än högre grad, med grundvattensänkning som följd. I år har vi blivit påminda om vattnets betydelse i naturen, om grundvattnet som resurs. Då tänker jag inte enbart på att vi har haft ett par torrår med följd att det delvis rått brist på vatten inom jordbruk och i hushållen. Nej, jag avser det faktum att det i år är ett våtmarksår, proklamerat av Europarådet. Sverige är ett av de länder som undertecknat konventionen. Man vill med konventionen få till stånd en debatt i hela Europa som öppnar ögonen för hur viktigt det är att bevara de våtmarker 95 som finns kvar. Ty vi skall ha klart för oss att utdikningen av sådana här marker sker med samma frenesi ute i Europa som i vårt land. Jag vet att naturvårdsverket, helt naturligt för resten, engagerat sig mycket hedrande för våtmarksåret. Som exempel kan jag ta ett arrangemang som ligger nära i tiden. Den 8 december kommer man att tillsammans med Riksmuseet anordna en våtmarks-hearing. Till denna hearing planerar man att inbjuda flera statliga myndigheter, såsom planverket, domänverket, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, m.fl., men även ideella organisationer som kan ha intresse för dessa frågor kommer att bli inbjudna. Jag tror att även jordbruksutskottets ledamöter är inbjudna till denna hearing. Jag vet också att man praktiskt ute på fältet från naturvårdsverkets sida gör inventeringar och kommer med förslag om skydd för våtmarker. Ideella organisationer och intresseorganisationer gör också sina insatser detta år. Jag vet att man har iordningställt studiematerial som skall användas vid vinterns studiecirklar och som tar upp just problemen med våra sinande våtmarker. Det gäller inte bara att bevara dem som finns —- man har också möjligheter att skapa nya. Alla som vistas i skog och mark, vet hur det känns att vandra fram över en torr tallhed en varm sommardag och plötsligt få syn på ett vattenblänk, en sjö, en skogstjärn, en porlande bäck eller bara en framspringande kallkälla, eller varför inte en liten våtmark i form av ett kärr eller en ”dyhåla” som inte är till någon nytta, som folk kanske tycker ibland. Det känns befriande, skänker nya krafter. Denna känsla hänger säkert samman med människans inneboende behov. Det finns ett behov av att vistas vid vatten, att se vatten. Vatten är någonting som inte bara vi människor är i behov av. Allt levande, djur, växter och organismer av olika slag, behöver vatten under årets alla tider. Här är det ingen skillnad mellan herptiler och människor. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! Herr Håkansson i Trelleborg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar föreslå med anledning av den pågående strukturomvandlingen av den svenska gummiindustrin. Gummivaruindustrin sysselsätter ca 15 000 personer. De två största produktgrupperna är gummidäck och industrigummi. Viktmässigt torde bildäck svara för ungefär halva produktionen, motsvarande ca 40 96 av branschens saluvärde. Industrigummits andel av saluvärdet uppgår till ungefär hälften. Gummiskor var i Sverige länge den dominerande sektorn men spelar nu värdemässigt en underordnad roll. Gummivaruindustrin domineras av ett fåtal större företag. Åtta storföretag svarar för ca fyra femtedelar av produktionen och tre fjärdedelar av sysselsättningen inom branschen. I dag tillverkas bildäck av endast tre företag. Ett företag tillverkar gummiskor. Produkter som hänförs till gruppen industrigummi tillverkas inom ca 25 företag av varierande storlek. Regummering och reparationer bedrivs vid ett stort antal mindre arbetsställen. Detta pekar på branschens stora regionalpolitiska betydelse. Gummivaruindustrin torde stå inför betydande omställningsproblem. Tilltagande importkonkurrens i kombination med radialdäckens inträde på marknaden har medfört en volymmässig avmattning i den inhemska produktionen. Under de senaste åren har sysselsättningen minskat med ca 1 000 arbetstillfällen. Ökad lågprisimport av standardvaror kan komma att orsaka problem inom många företag. Det är mot denna bakgrund angeläget, vilket såväl berörda fackliga organisationer som talesmän för branschen har påpekat, att en utredning om gummivaruindustrins situation och utvecklingstendenser kommer till stånd. Regeringen kommer inom kort att ge statens industriverk i uppdrag att utreda vissa frågor rörande gummivaruindustrin. I detta sammanhang bör även de regionaloch sysselsättningspolitiska frågorna beaktas. Avsikten är att industriverket i utredningsarbetet skall biträdas av en 5 särskild referensgrupp med representanter för berörda myndigheter och organisationer. En första rapport med lägesbeskrivning och problembild bör kunna avges till sommaren 1977.

Herr talman! Låt mig först få tacka för svaret. I och för sig är svaret rätt naturligt men i någon mån kanske också uppseendeväckande. Rätt naturligt är det med hänsyn till den kraftiga strukturomvandling som pågår inom gummiindustrin. Dessa frågor har jag ganska nyligen diskuterat här i kammaren, varför jag inte skall göra det nu; jag tänker på anförandet i den allmänpolitiska debatten. Låt mig bara sammanfattningsvis konstatera att tunga komponenter som biloch cykeldäck är på väg ut ur den svenska tillverkningen. Man har svårigheter att hänga med när det gäller både materialoch produktutveckling. Vidare är arbetsmiljöfrågorna på gummioch plastsidan omfattande och sällsynt svårhanterliga. Den samlade effekten är på många håll förödande och kan i de berörda kommunerna avläsas på många olika sätt. Skall jag sammanfatta i fem punkter blir det så här: 1. Man lägger ned avdelningar och omstrukturerar. 2. Man minskar antalet sysselsatta. 3. Man gör förändringar i sina investeringsbudgetar, man senarelägger och beskär. 4. Man lämnar dåliga prognoser. Detta skapar oro såväl bland de anställda som givetvis i kommunerna. I Trelleborg t.ex. har industrin prognoserat, för att inte säga utlovat, en sysselsättningsökning. I verkligheten har det blivit tvärtom. Sedan 1971 har antalet anställda vid Trelleborgs Gummifabrik minskat med mer än 650 personer. Det är hårda slag, då 70 96 av industrisysselsättningen i kommunen finns inom gummiindustrin — att denna i praktiken består av ett företag, som har en fjärdedel av de i landet sysselsatta inom gummiindustrin, gör inte det hela lättare. Men problem finns förvisso på flera håll — egentligen på de flesta håll där man har gummiindustri. För oss trelleborgare är det ingen tröst att inte ha drabbats värst, mätt även i relativa tal. I svaret finns, herr talman, mycket som är bra. Svaret är dock förvånansvärt, och värt att notera, ur en annan synvinkel. Vi har fått lära oss att den borgerliga regeringens handlande skall vila på den grund som regeringsdeklarationen utgör, och denna innehåller som bekant inte ett ord om näringslivets strukturomvandling, vilket är oförståeligt — och än mindre innehåller den något om gummiindustrin. Det är bra att regeringen inte bara sitter. I andra viktiga frågor säger man sig inte ha nått fram. En del av de utlovade 400 000 nya jobben kan mycket väl få hamna inom gummiindustrin, gärna även i Trelleborg. Att man nu kanske kommer att nå längre än väntat är i och för sig bra. Låt mig till sist få säga något om tidsåtgången. Jag vill formulera min tanke med hjälp av ett gammalt talesätt från modernäringen: Medan gräset växer dör kon. — Låt därför utredningen arbeta skyndsamt, så att konkreta åtgärder kan sättas in snabbt, medan tid är.
Herr talman! Jag har fastlagt tidtabellen i mitt svar — och den är rätt forcerad med tanke på att problemen inom den här branschen kommit snabbt och är påtagliga. Jag hoppas att herr Håkansson i Trelleborg noterade att regeringen har en bestämd vilja att snabbt få en kartläggning av de problem som finns. — Sedan tycker jag att herr Håkanssons fem punkter ytterligare vitsordar behovet av den översyn som industriverket får i uppdrag att göra. Låt mig till sist säga att regeringsdeklarationen tog upp näringspolitikens bakgrund i principiella sammanhang. Det fanns ingen anledning att där ge sig in på en analys av enstaka branscher. Men regeringsdeklarationens anda innebär att man med snabbhet och med kraft skall gripa sig an de samhällsproblem som finns inom näringspolitikens ram.
Herr talman! Får jag bara foga till en sak. Jag vill tolka svaret, och även det senaste inlägget, så att i referensgruppen även skall finnas företrädare för berörda kommuner, och därutöver givetvis företrädare för de anställda och arbetsmarknadens parter i övrigt. Ett sådant tillvägagångssätt är bara en fortsättning på den väg som den gamla regeringen stakade ut. Jag vill också understryka det som vi just har hört, nämligen att utvecklingen sker mycket snabbt och att utredningen alltså måste arbeta skyndsamt.
Herr talman! Den nya regeringens inriktning på en decentraliserad näringspolitik — som framgår av regeringsdeklarationen — gör det självklart att kommunerna deltar i detta samrådsarbete.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat socialministern om han är beredd att medverka till att ompröva gällande bestämmelser rö rande bidrag och lån för inköp av bil för handikappade, så att även begagnade bilar omfattas av bestämmelserna. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Jag kan svara kort. Gällande bestämmelser för bidrag och lån till motorfordon för handikappade hindrar inte att bidrag och lån används för inköp av begagnad bil.

Herr talman! Fru Berglund har frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att artikel 4 mom. 4 i Europarådets sociala stadga blir ratificerad. Genom en sådan ratifikation skulle vårt land ”erkänna alla arbetstagares rätt till skälig uppsägningstid vid anställningens upphörande”. Då statsmakterna år 1962 hade att ta ställning till ratifikation av den sociala stadgan gjordes vissa undantag med hänsyn till den rättstradition som vi då hade. Frågor om bl.a. uppsägningstid ansågs ankomma på arbetsmarknadens parter att reglera. Man fann det då olämpligt att göra internationella åtaganden som kunde tolkas som ett intrång i den gällande kollektivavtalsregleringen. Nu är läget förändrat. Sedan den 1 juli 1974 gäller en lagstiftning om anställningsskydd, som bl.a. föreskriver uppsägningstider mellan en och sex månader. Det sociala skydd som innefattas i dessa regler står sig gott vid en internationell jämförelse. Visserligen görs några undantag från lagens tillämpningsområde, men de arbetstagargrupper som avses med undantagen torde likväl vara försäkrade en skälig uppsägningstid på grund av annan lagstiftning, rättspraxis eller avtal. Något hinder möter alltså inte längre mot ratifikation av det aktuella momentet i den sociala stadgan. Inom socialdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet pågår sedan en tid tillbaka en allsidig genomgång av stadgan. Där kan nämligen finnas andra moment som Sverige numera också borde kunna ratificera. Jag utgår från att regeringen — då den genomgången är klar — kommer att vidta åtgärder för att utsträcka ratifikationen så långt det är möjligt. Inom regeringskansliet är det socialdepartementet som svarar för frågor som rör den sociala stadgan. Jag har därför samrått med chefen för socialdepartementet rörande mitt svar till fru Berglund.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Ahlmark för det positiva svaret på min fråga. Det gläder mig också att höra att man går igenom hela stadgan för att göra vårt ställningstagande i fråga om ratificeringen mera upto-date. Anledningen till min fråga är att Europarådets socialoch hälsoutskott arbetar med en rapport om skydd för arbetare mot arbetslöshetens följder. I det underlagsmaterial som vi har fått lämnas en redovisning för bl.a. arbetsmarknadssituationen i de olika medlemsstaterna och också för vilka länder som har godkänt sociala stadgan i det avsnitt som gäller arbetsmarknaden. Av den framgår att Sverige inte ratificerat artikel 4 mom. 4. Av sammanställningen kan man lätt dra slutsatsen att anställningstryggheten är sämre i Sverige än i de flesta andra medlemsstater. Europarådet har enligt sina stadgar en allmän skyldighet att främja sociala och ekonomiska framsteg i medlemsstaterna. Utarbetandet av den europeiska sociala stadgan var ett led i det framstegsarbetet.

Det gällde t.ex. uppsägningstiderna. Av det material som vi fått framgår också det redan kända förhållandet att många miljoner människor går arbetslösa i Europa, t.ex. i Belgien 8,7 26 och i Västtyskland 5,9 96. Sverige är det enda land som kommer under 2 96. Situationen är djupt oroande. I utskottet har talats om olika metoder och försök att trygga sysselsättning och i övrigt skapa trygghet på arbetsmarknaden. BI. a. har jag framhållit att de s.k. trygghetslagarna har haft en väsentlig betydelse för att minska arbetslösheten hos oss och trygga sysselsättningen för många. Mina kamrater i utskottet har då tittat på redovisningen av ratifikationen och höjt litet på ögonbrynen. Jag vill avslutningsvis understryka vikten av att ha en lagstiftning som ger arbetstagarna trygghet på arbetsmarknaden. Genom att ratificera stadgans artikel 4 mom. 4 skulle vi också ta bort den vita fläcken i den internationella redovisningen. Än en gång tack för svaret!
Herr talman! Herr Siegbahn har frågat mig när utredningen om kvinnlig tronföljd väntas bli överlämnad och om regeringen avser att under innevarande riksmöte förelägga riksdagen proposition i denna fråga. Enligt vad jag har inhämtat kommer utredningen om kvinnlig tronföljd sannolikt att lägga fram resultatet av sitt arbete i början av nästa år. Därefter bör remissbehandling äga rum. Det är därför inte troligt att proposition i denna fråga kan läggas fram så snart att ett första beslut kan fattas under innevarande riksmöte.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr justitieministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan var den senfärdighet som den tidigare regeringen visat i detta avseende. Riksdagen krävde ju genom beslut redan i början av hösten 1975 att man skulle utreda och framlägga förslag om införande av kvinnlig tronföljd. Den dåvarande regeringen dröjde så länge med att över huvud taget tillsätta en utredning att herr Björck i Nässjö ställde en fråga i ärendet. Så småningom kom emellertid en utredning till stånd. I och för sig är frågan inte av större svårighetsgrad än att utredningen och en därav föranledd proposition lätt skulle ha kunnat framläggas vid föregående riksmöte. Det skulle ha fått till konsekvens att kvinnlig tronföljd, som ju bl.a. är en naturlig jämlikhetsfråga, i dag hade varit ett politiskt och juridiskt faktum. Men mot bakgrund av frågans tidigare handläggning synes det uppenbart att föregående regering avsiktligt drog saken i långbänk. Jag noterar nu med tillfredsställelse att frågan har kommit på rätt bog och att man inom en rimlig tid och så snart som möjligt kan vänta ett framläggande av utredningen och därpå följande proposition. Det kan naturligtvis tyckas som om saken, efter vad som tidigare hänt, just i dag inte är särskilt brådskande — med hänsyn till valperiodens längd — men det kan komma situationer då både en färdig utredning och inte minst en första läsning av en proposition om kvinnlig tronföljd Nr 33 skulle kunna ha ett betydande värde. Torsdagen den

Herr talman! Herr Hallgren har frågat mig om jag anser det vara förenligt med mötesoch organisationsfriheten att polisen gör intrång på föreningsmöten och registrerar samtliga närvarande. Som bekant kommer nya bestämmelser i regeringsformen om grundläggande frioch rättigheter att träda i kraft den 1 januari 1977. Både de nuvarande reglerna om mötesoch föreningsfriheterna och de som kommer att gälla från årsskiftet innebär att polisen som regel inte får ingripa mot någon med anledning av att han deltar eller har deltagit i ett möte eller är medlem i en viss förening. Ingripande får bara ske om det finns uttryckligt stöd för det t.ex. i lagen om allmänna sammankomster eller i brottsbalkens regler om olovlig kårverksamhet. Men att någon är närvarande vid ett möte eller deltar i föreningsaktiviteter kan självfallet inte skydda honom från ingripande på någon annan grund. Han kan t.ex. vara efterspanad för brott eller uppehålla sig här i landet i strid mot gällande utlänningslagstiftning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Polisens uppträdande i det här fallet tycker jag är minst sagt oroväckande och anmärkningsvärt. Att 15 poliser tränger in på ett politiskt möte som anordnats av den grekiska organisationen Vigas Fereos och kräver att alla skall legitimera sig och samtidigt registrerar samtliga närvarande hör dess bättre till ovanligheterna — men det som har skett är allvarligt nog.

Mötesfriheten är ju inskriven i grundlagen — liksom skyddet mot registrering. Det är en del av de demokratiska frioch rättigheter som skall gälla också för utlänningar här i landet, om inte annan lag föreskriver annat. Jag betraktar polisens övergrepp i det här fallet som direkt stridande 1 mot andan i grundlagen. Polisens utlåtande om greker i allmänhet är också anmärkningsvärt. I ett uttalande för Aftonbladet den 12 november — alltså dagen efter — förklarar chefen för utlänningsroteln sin syn på grekerna så här: ”Greker är litet hetsiga av sig, men jag förstår inte upprördheten.” På en ytterligare fråga, om polisen brukar göra sådana kontroller, blev svaret: ”Tja, litet då och då. Igår var det en storkontroll, även om den var litet sen på året. Vi räknar med att de som arbetat här över sommaren har åkt den 15 oktober — och att de som vagabonderar kvar här är litet skumma.” —- Detta är nära nog snudd på hets mot folkgrupp! Intrånget på ett slutet möte är mycket allvarligt och en kränkning av mötesfriheten. Förklaringen från polisen, att man inte visste att det pågick möte, är helt ohållbar, eftersom lokalen bara används som möteslokal. Registreringen är lika allvarlig, eftersom den inte kan förklaras eller på något sätt motiveras. Grekerna betraktar detta som en ren provokation. Har justitieministern för avsikt att utreda den här frågan grundligt?

Herr talman! Såsom framgick av mitt svar utgör reglerna om mötesfriheten inte något hinder för föreskriven utlänningskontroll, men det är självklart att man bör undvika att utföra en sådan kontroll under pågående möte. Lika klart är det att föreskrifterna om utlänningskontroll under inga omständigheter får användas i avsikt att försvåra utlänningars mötesverksamhet, t.ex. genom att möten där utlänningar deltar systematiskt blir föremål för sådan kontroll. Jag vill tillägga att jag inte kan ta ställning till vad som kan ha hänt vid det tillfälle som herr Hallgren talar om. Den frågan får utredas och prövas i vanlig ordning.
Herr talman! Jag tackar för det senaste medgivandet från statsrådet. Nu kan man förutsätta att det blir en grundlig utredning om huruvida polisen hade rätt att göra på det här sättet och att den i fortsättningen kommer att avstå från sådant och få instruktioner om att så här får det inte gå till.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Kaunisvaaragruvan är inte något halmstrå vi griper efter. Den är en livsnerv för de här bygderna. Den är vårt enda hopp. Så, eller i liknande ordalag, uttrycker sig både kommunalpolitiker och människor som bor i de berörda bygderna så snart den här frågan kommer på tal. Underlaget för det hopp man ger uttryck åt har verkligen varierat genom åren. Åtskilliga utredningar — jag vet inte hur länge de har hållit på — har utmynnat i konstaterandet att det krävs radikala åtgärder för att råda bot på de här problemen, som ständigt har vuxit, ocH vända utvecklingen i Tornedalen. Även i statsrådets svar tycker jag mig se liknande konstateranden. Men, herr talman, finns det andra alternativ? Utredningar under ett tjugotal år har såvitt jag vet inte kommit fram till några. Det är därför inte underligt om människorna i den här bygden ser just gruvbrytningen som det mest realistiska. Man ser den inte som något trollslag som en gång för alla skulle lösa samtliga Tornedalens problem men som något som skulle ge kommunen ett andrum -— i sista stund, vill jag påstå. Dessutom skulle gruvbrytningen göra det möjligt för befintlig småindustri att fortsätta samt även stimulera till ny småindustri, som också kunde ge jobb. Slutligen har vi den psykologiska faktorn, detta att människor får erfara att det äntligen börjar hända någonting i Tornedalen. LKAB har ju länge hävdat att det inte är företagsekonomiskt lönsamt att bryta malmen i Kaunisvaara. Men även i dess krassa ekonomiska beräkningar har jag tyckt mig skymta den uppfattningen att det vore vettigt för orten att gruvan sätts i gång. Nu har alltså de ändrade planerna för NJA:s utbyggnad av LKAB tagits som motiv för att man skulle strypa planerna på gruvbrytningen. Jag vill bara fråga: Är verkligen allt det som har uppgivits från LKAB:s sida helt och ordentligt prövat? Man talar t.ex. om att inga andra Östersjöländer är intresserade av den här malmen. Är det verkligen säkert? Och prövar man alla samhällsekonomiska aspekter i den utredning som herr Åsling hänvisar till? Jag tycker att de frågorna är befogade mot bakgrund av de uttalanden som har gjorts från industriverkets sida efter LKAB:s besked. Prövar man t.ex. de effekter som ett eventuellt övergivande av planerna på gruvbrytning skulle få för de gamla gruvsamhällena — i Kiruna och Malmberget? Skulle det betyda att man där skulle öka uttaget och därmed förkorta dessa samhällens livstid? Jag tycker att en riktig samhällsekonomisk bedömning också skall ta med de aspekterna, och jag hoppas att herr statsrådet vill uttala sig även om detta.

Herr talman! Också jag vill tacka industriministern för svaret på frågan. Jag hade närmast konkret frågat beträffande gruvbrytningen i Kaunisvaara. Nu har fru Marklund betat av den biten, kan man säga. Jag uppfattade att hennes fråga mera inriktades på sysselsättningsskapande åtgärder av annan art i Tornedalen. Min fråga rörde framför allt den samhällsekonomiska utredningen. Jag menar att det är endast en sådan utredning som kan ge ett ordentligt svar om värdet av en gruvbrytning i Kaunisvaara. Nu är den på väg att bli klar, och det gläder mig att höra. Jag vill bara säga några ord om de åtgärder som enligt svaret planeras. Det gäller bl.a. den utredning jag nyss nämnde och den delegation som skall tillsättas. I fråga om utredningen framgår det ju redan i svaret att man nästan väntar sig att det skall bli ett negativt resultat av denna utredning. Oavsett resultatet av utredningen vill jag då fråga industriministern: Kommer utredningen att publiceras och kommer, i den mån det behövs, också att tillfogas någon förklaring, så att vi bl.a. i denna kammare kan få del av detta material? När man nu tillsätter delegationen vill jag konstatera att det är bra att man säger att den skall initiera och föreslå åtgärder. Jag hade blivit närmast förtvivlad om man hade fortsatt med utredning — det har vi gott om i den här delen av landet. Nr 33 Jag vill fråga: Finns det måhända bakom detta litet djärva uttalande i SEE Torsdagen den om förslag och initiativ redan nu några fasta planer?

Om åtgärder för att Herr talman! Fru Marklund frågar om det finns andra konkreta al = trygga sysselsättternativ till sysselsättning än gruvbrytning på Kaunisvaarafältet. Ja, det — ningen i Tornedaär uppenbart att man kan bedöma utvecklingen i Norrbotten på det sättet — len att en expansion inom småindustri, jordbruk, skogsbruk och över huvud taget inom näringslivet i hela dess vidd är möjlig. Det är delegationens uppgift att utifrån det rikhaltiga utredningsmaterial och den länsplanering som finns och utifrån de regionalpolitiska resurser som står till förfogande bedöma vilka utvecklingsmöjligheter som man här skall inrikta sig på i stället för en gruvbrytning, om en sådan inte kommer till stånd. Under alla förhållanden skall det ske under hänsynstagande till att Stålverk 80-projektet skjuts på framtiden. Jag noterade också att herr Häll har uppfattat att delegationen som ett exekutivt organ får till uppgift mera att initiera konkreta åtgärder än att fortsätta utredningsarbetet. Det är en korrekt beskrivning — det är motivet för delegationen. Fru Marklund frågar om jag bedömer det så att LKAB:s utredning är tillräckligt allsidig och att den ger ett tillräckligt underlag för den företagsekonomiska analysen av Kaunisvaaraprojektet. Det kan jag otvetydigt svara ja på. Den samhällsekonomiska bedömningen återstår att göra, och det finns anledning att återkomma till den när utredningen ligger på vårt bord. Vi väntar inte något negativt svar. Vi väntar en objektiv analys, och vi har ingen anledning att undanhålla kammarens ledamöter resultatet av den analysen — detta sista sagt som svar till herr Häll.
Herr talman!

Därför är det helt befogat att ställa frågan om verkligen allt detta tas med i de bedömningar som nu görs. Sedan bejakar herr statsrådet att LKAB:s material är tillräckligt som underlag för den företagsekonomiska bedömningen. Men jag utvidgade faktiskt min fråga till att gälla om man verkligen också i de samhällsekonomiska bedömningar som görs i industriverket tar upp t.ex. aspekten med de gamla gruvsamhällena och vad det betyder för dessa samhällens framtid om man överger planerna på gruvbrytning i Kaunisvaara. Jag föreställer mig att man då måste öka uttaget där för att klara materialet 15 till de planerade kulsinterverken. Dessa framstår i LKAB:s utredning i varje fall för mig som ett alternativ till den brytning som man hade planerat i Kaunisvaara och varifrån malmen skulle gå till Stålverk 80.
Herr talman! Jag vill till fru Marklund säga att jag är medveten om att man i Tornedalen länge haft den här beklagliga utvecklingen när det gäller sysselsättningen. Den får väl tillskrivas bl.a. den omständigheten att vi hittills inte haft en regionalpolitik som i tillräcklig mån tagit hänsyn till speciella problemområden. Målsättningen är nu att i ett fortlöpande reformarbete få en bättre avpassad regionalpolitik. Vad beträffar den samhällsekonomiska utredning som industriverket gör är den förutsättningslös och kommer alltså att ta upp alla faktorer av intresse i sammanhanget.
Herr talman! Jag hoppas att det skall bli tillfälle att göra konstaterandet att den nya regeringens regionalpolitik så väl skiljer sig från den tidigare att Pajala kommun verkligen får den utveckling som är befogad. Ännu har jag inte sett så mycket belägg för det att jag vågar tro på det. Jag står som representant för vpk obunden i förhållande till både den tidigare och den nuvarande regeringen. Men om den borgerliga regeringen tar mer hänsyn till de aspekter som bör läggas på dessa frågor än den tidigare —- det vill jag verkligen se.
Herr talman! Bara ett par ord som kommentar till industriministerns svar på min fråga, om kammarens ledamöter skulle få del av den här utvecklingen. Det är möjligt att det skall uttryckas på det sätt som industriministern gjorde. Industriministern sade att man inte hade någon anledning att undanhålla kammarens ledamöter resultatet av utredningen. Får jag tolka det som ett positivt svar på frågan, om vi får utredningen när den är klar?

Herr talman! Herr Nilsson i Östersund har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att snabbt sätta in så att sysselsättningen kan räddas för samtliga anställda vid Bräcke Emballage AB. Bräcke Emballage med drygt 60-talet anställda har sedan länge haft svårigheter. Statligt ekonomiskt stöd har lämnats bolaget genom Norr = Nr 33 landsfonden och Jämtlands läns företagareförening. Problemen för bolaget har emellertid inte enbart varit av ekonomisk natur. Det har därför inte varit möjligt att enbart genom ytterligare tillskott av lånemedel trygga bolagets fortbestånd. Svårigheterna har nu lett till att bolaget försatts Om åtgärder för att i konkurs. säkra sysselsätt I det nu uppkomna läget är det regeringens förhoppning att det skall — ningen i Bräcke visa sig vara möjligt att finna någon som är beredd att fortsätta verksamheten och ge sysselsättning för åtminstone flertalet av bolagets anställda. Kontakter med tänkbara nya intressenter har tagits. Skulle dessa kontakter inte leda till något resultat är det regeringens avsikt att verka för att en ny industri kan etableras i Bräcke. Regeringen är väl medveten om de problem som ett bortfall av arbetstillfällen i Bräcke skapar för såväl den berörda personalen som kommunen och är självfallet beredd att med alla de lokaliseringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska medel som står till buds söka medverka till en lösning av problemen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är inget stort företag som det här gäller. Men det rör sig ändå om jobben för ett 60-tal anställda som nu fått besked om att de riskerar att bli arbetslösa till jul. För Bräcke kommun =— en liten kommun i inre stödområdet med ca 9 500 invånare där sysselsättningen och befolkningstalet ständigt sjunkit under 1970-talet — är det också livsviktigt att sysselsättningen vid emballagefabriken kan räddas. På länsplanet arbetar en samrådsgrupp med att finna alternativa lösningar, men såvitt jag vet har inga kontakter tagits från den nuvarande industriministerns sida vare sig med facket eller med samrådsgruppen. Problemen för det aktuella företaget har varit akuta en tid, och nu är företaget försatt i konkurs. Jag vet att den förre industriministern hade personlig kontakt med företaget och att han arbetade med olika lösningar för att rädda sysselsättningen. Jag hoppas att den nye industriministern följer upp detta arbete och att han i det här fallet inte tilllämpar den metod som han låtit framskymta i andra sammanhang — att det i första hand ankommer på företagen själva att klara sysselsättningsfrågorna. Här finns nämligen ingen företagare med i bilden som av egen kraft kan klara upp situationen. Vad som krävs för att klara sysselsättningsproblemen är ett kraftigt engagemang från samhället för att antingen rekonstruera företaget eller också skaffa en ersättningsindustri till Bräcke kommun med minst lika många sysselsättningstillfällen. Liknande tankegångar framförs i det svar som industriministern har lämnat. Jag vet att industriministern är hårt arbetsbelastad, men jag hoppas ändå att han är beredd att medverka till en snabb lösning av de stora problem som har uppstått i Bräcke kommun.
Herr talman! Ja, jag är beredd att medverka till en så snabb lösning som möjligt. Herr Nilsson i Östersund är väl medveten om att också min företrädare i ämbetet och den förra regeringen insåg att med utsikt till resultat kunde inga ytterligare åtgärder vidtas i detta företag utan en genomgripande rekonstruktion. Jag vill betona detta med hänsyn till en rad felaktiga tidningsuppgifter som har skymtat i ett herr Nilsson i Östersund närstående organ. Den gamla regeringen hade alltså samma bedömning som den nya regeringen har. Påståendet att det inte har förekommit några kontakter är felaktigt. Jag har faktiskt haft kontakter både med representanter för Bräcke kommun -— det är jag själv som har tagit de kontakterna — och med intressenter som kan tänkas vilja träda in i detta projekt. Så sent som denna dag har tjänstemän på departementet fortsatt förhandlingarna med tänkbara nya intressenter. Jag hoppas alltså att det skall kunna bli en positiv lösning på detta för Bräcke kommun besvärliga problem.
Herr talman! Jag tror att herr Åsling och jag har samma bedömning av situationen i detta företag och tydligen även av vilka åtgärder som bör vidtas. Frågan om huruvida kontakter har tagits är inte någon stor fråga. I söndags förklarade representanter för samrådsgruppen att man inte hade haft några kontakter med departementet. Jag hoppas att regeringen håller livlig kontakt med både facket och arbetsgruppen och att man gemensamt kan komma fram till en bra lösning på detta svåra problem.

Herr talman! Herr Boström har frågat om jag anser att planerna på kontinuerlig uranbrytning i Arjeplog skall fullföljas. LKAB har av den förra regeringen beviljats koncession för undersökning av möjligheterna att utvinna uran inom ett område i trakten av Arjeplog. LKAB har att självständigt bedöma huruvida man vill gå vidare och också begära bearbetningskoncession.

Herr talman! Den nya inriktning av energipolitiken som regeringen Om planerna på aviserat har föranlett LKAB att ta kontakt med regeringen för att få — uranbrytning i del av vår syn på behovet av uranbrytning i landet. LKAB har därvid = Arjeplog förklarat sig intresserat av att söka efter andra mineral än uran inom Arjeplogsområdet och har meddelat sin avsikt att söka statligt lån för sådant ändamål. Jag kan nu säga att LKAB kommer att få ett sådant lån. Prospektering med inriktning på andra mineral än uran kommer alltså att ske i området. Det är angeläget också ur sysselsättningssynpunkt. Jag vill betona detta och även påminna herr Boström om att nämnden för statens gruvegendom utvecklar en betydande prospekteringsaktivitet i Arjeplogsregionen.
Herr talman! Jag skulle ville säga till industriministern att vad man i Arjeplog framför allt sett fram emot är uranbrytning. Man har betraktat detta som den avgörande insatsen för att sysselsättningen över huvud taget skulle kunna klaras. Genom uranbrytningen skulle ca 100 man kunna få sysselsättning. Det skulle alldeles säkert också medföra en positiv utveckling i fråga om annan hantering. Därför ser jag det som ganska negativt att försök skall göras att finna sysselsättningstillfällen genom brytning av andra mineral. Jag delar den oro kommunalmännen känner sedan de läst dessa tidningsuppgifter. Jag hade, liksom kommunalmännen, hoppats att industriministern skulle ha kunnat ge ett positivt besked vad det gäller uranbrytningen i Arjeplog.
Herr talman! Herr Boström måste ha missförstått mig. Jag utgår från att det viktigaste för Arjeplogs kommun är sysselsättningen. Om LKAB nu väljer — vilket man tydligen har för avsikt att göra — att styra över resurserna från prospektering och förberedelser för uranbrytning till prospektering och förberedelser för brytning av andra mineral, framför allt kopparmalm, innebär det att man tryggar sysselsättningen för människorna i detta område. Det är väl ändå så att det är sysselsättningen som är det primära, inte vad slag av mineral avsikten är att bryta.
Herr talman! Industriministern är väl på det klara med att prospektering efter andra mineral än uran kommer att ta en oändligt lång tid. I Arjeplog är man angelägen om att få fram sysselsättning relativt snart. Prospektering efter uran skulle ha kunnat ge oss sysselsättning relativt snabbt. Lösningen på Arjeplogs sysselsättningsproblem ligger inte i att man börjar med nya prospekteringar efter andra mineral, utan den ligger i att man åstadkommer en kontinuerlig uranbrytning.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat kommunikationsministern vilka omedelbara åtgärder han avser att vidta för att underlätta för de värnpliktiga att på statens järnvägar utnyttja det s.k. vpl 10-kortet. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Förhandlingar pågår just nu mellan försvarets civilförvaltning och statens järnvägar om en återgång till stationsförsäljning av s.k. vpl 10 biljetter under veckans alla dagar. Jag räknar med att försäljningen kan återupptas inom en nära framtid.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för att han svarat på min fråga. De s.k. vpl 10-resorna har betytt mycket för de värnpliktiga när det gällt att för en rimlig kostnad kunna ta sig från förbandsorten, inte minst i samband med helgerna. Ursprungligen kunde de värnpliktiga som vilka andra resenärer som helst köpa biljetterna på järnvägsstationerna. Detta är naturligtvis en helt riktig princip. Sedan närmare ett år tillbaka har SJ och försvarets civilförvaltning tillämpat ett helt annat förfarande. Det innebär att försäljning numera endast får ske genom SJ:s resebyråer och ute på förbanden. Dessutom måste — och det är kanske det allvarligaste — de värnpliktiga köpa biljetten redan på tisdagen om de vill resa hem till veckohelgen. Detta onödiga krångel har naturligtvis de värnpliktiga reagerat mot och protesterat mot. Även den dåvarande socialdemokratiske försvarsministern reagerade mot detta nya förfarande och tillsatte en arbetsgrupp för en översyn. I våras gjorde också riksdagens försvarsutskott ett enhälligt ställningstagande, vilket riksdagen lika enigt ställde sig bakom. Utskottet framhöll: ”TI den av försvarsministern tillsatta arbetsgruppen ingår representanter för försvarsoch kommunikationsdepartementen samt för berörda myndigheter. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att man inom arbetsgruppen inte bara ser på tillämpningen av det s.k. vpl 10-systemet utan också överväger frågan om en övergång till helt fria hemresor för de värnpliktiga. Utskottet vill understryka det angelägna i att arbets Detta arbete kom i gång på sommaren, och det borde enligt min upp Torsdagen den fattning ha varit klart för länge sedan. Jag har fått ett intryck av att 25 november.1976 det främst är SJ och kommunikationsdepartementet som har orsakat pro LL blem i dessa diskussioner. Därför riktade jag min fråga till kommuni Om utnyttjandet av kationsministern. Tyvärr vill han inte svara på min fråga, vilket hade = SJ:s s.k. vpl varit lämpligt eftersom SJ inom regeringen tillhör kommunikationsmi — 10-kort nisterns ansvarsområde. De värnpliktiga har rätt att få ett konkret besked på denna punkt. Därför vill jag fråga försvarsministern: Vad menar försvarsministern med att försäljningen kan återupptas inom en nära framtid? Är det i morgon eller inom en eller två veckor? Det andra problem som arbetsgruppen har att lösa gäller helt fria resor. En sådan ordning tänkte den socialdemokratiska regeringen pröva. Därför frågar jag: Är försvarsministern beredd att införa helt fria resor för de värnpliktiga?
Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö och jag har helt likartad uppfattning: det nuvarande systemet medför ett onödigt krångel och en rättelse måste komma till stånd. När det gäller att jag svarade och inte kommunikationsministern vill jag bara påpeka, att vi faktiskt själva avgör arbetsfördelningen inom regeringen. Eftersom vi har bedömt det så att detta är en sak som närmast har anknytning till försvarsdepartementet, är det jag som svarar. Även jag är litet förvånad över att detta ärende har dragit ut på tiden så länge. Frågan blev aktuell redan i början av detta år. När jag tillträdde min post såsom försvarsminister, var detta en av de första frågor jag blev orienterad om. Därefter har förhandlingar igångsatts. Jag kan avslöja att förhandlingarna mellan civilförvaltningen och statens järnvägar är inne i ett akut beslutsskede. Jag kan inte med säkerhet uttala mig om tidpunkten för arbetets avslutande. Det skulle nämligen innebära att jag påverkade förhandlingarna. Jag kan i alla fall försäkra herr Gustavsson att det inte rör sig om månader. Min förhoppning är att nya bestämmelser skall kunna träda i kraft vid årsskiftet. När det sedan gäller de fria resorna har jag tidigare i annat sammanhang förklarat att jag eftersträvar ett så enkelt system som möjligt. Arbetsgruppen skall arbeta fram ett sådant. Kan vi finna en lösning i en parallell till det s.k. 70-kortet eller på något annat sätt ser jag det såsom en utomordentlig fördel. Min önskan är att vi skall komma fram till ett sådant förhållande.
Herr talman! Jag har inte ett ögonblick sökt förvägra regeringen rätten att avgöra vem som skall svara på frågor som ställs i denna kammare. Men eftersom problemet snarast ligger inom SJ:s ansvarsområde, be 21 klagade jag att kommunikationsministern inte svarade på de frågor som jag hade riktat till honom. Jag är litet förvånad över att försvarsministern säger att han inte ville påverka förhandlingarna. Detta är en fråga för regeringen, och då är det litet märkligt att höra ett statsråd ur den regeringen säga att han inte vill påverka förhandlingarna. Jag tycker att försvarsministern och kommunikationsministern, som båda finns här i kammaren, ganska enkelt skulle kunna göra upp om denna fråga: Okay, nu låter vi grabbarna resa på 10-kortet utan något krångel, och vi inför detta system med en gång. Märkvärdigare behöver inte det hela vara, herr Krönmark.
Herr talman! Eftersom försvarets civilförvaltning och SJ just nu sitter i förhandlingar vill jag i det läget inte komma med några pekpinnar. Men jag kan försäkra herr Gustavsson i Nässjö att om dessa båda centrala myndigheter inte kommer till ett förhandlingsresultat inom den närmaste framtiden så kommer frågan att lösas på regeringsnivå.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö har frågat mig om regeringen avser att sända den alkoholpolitiska beredningsgruppens förslag på remiss innan regeringens förslag blir föremål för riksdagsbehandling. Beredningsgruppen för frågor avseende alkoholpolitiken tillkallades i början av år 1976. Den har till uppgift att på grundval av alkoholpolitiska utredningens förslag och remissvaren över förslagen redovisa ett samlat underlag för regeringens ställningstagande till de alkoholpolitiska frågorna. Dåvarande departementschefen framhöll i direktiven till gruppen att det var angeläget att snabbt få till stånd en mera samlad belysning av de alkoholpolitiska frågorna. Han framhöll också att gruppen under arbetets gång borde ta kontakt med berörda myndigheter och organisationer. Arbetet i beredningsgruppen har med hänsyn till direktiven bedrivits med utgångspunkt i att en ny remissomgång inte skulle komma till stånd. Beredningsgruppen har enligt de givna direktiven haft ett stort antal överläggningar med bl.a. myndigheter, företrädare för branschorganisationer, fackliga organisationer och utredningar inom närliggande områden. Företrädare för nykterhetsorganisationerna har beretts tillfälle att vid en s.k. hearing framföra sina synpunkter. Dessutom har ett flertal Nr 33 till beredningsgruppen. 25 november 1976 Förutom dessa kontakter har vid ett stort antal tillfällen enskilda med lemmar av beredningsgruppen haft överläggningar med företrädare för Om remissbehandolika intressen beträffande frågor av mera begränsad räckvidd. ling av förslaget från Jag anser liksom dåvarande socialministern att det är angeläget att = beredningsgruppen riksdagens ledamöter snarast får möjlighet att ta ställning till ett samlat — avseende alkoholalkoholpolitiskt program. Med hänsyn härtill och till beredningsgruppens = politiken arbetssätt anser jag det inte motiverat med en ny remissomgång. Gruppen kommer enligt vad jag har inhämtat att vid årsskiftet 1976-1977 lägga fram ett underlag för en bedömning av de alkoholpolitiska frågorna. Regeringen avser sedan att våren 1977 lägga fram förslag för riksdagen.

Herr talman! Skälet till min fråga var en tidningsartikel, där det stod att ytterligare en översyn skall göras i fråga om alkoholpolitiken efter det att den nu pågående översynen har skett. Jag anser att i ett läge när det finns ett framarbetat material bör man ha plats för en snabb remissomgång och ändå hinna behandla frågan till vårriksdagen. Det finns många knäckfrågor och remissvaren är splittrade på viktiga punkter. Därför vore det av värde om organisationerna fick möjlighet att ge till känna sina uppfattningar i de frågor som beredningsgruppen nu har arbetat igenom. Det gäller målsättningen med alkoholpolitiken, inrättandet av ett alkoholpolitiskt råd, åldersgränser, alkoholreklam samt beskattning av rusdrycker, och det gäller också alkoholoch narkotikaupplysningen. Inte minst vad gäller den sistnämnda verksamheten har organisationerna gjort mycket stora insatser. De har stora erfarenheter, och då bör de få en chans att delge regeringen sina synpunkter med arbetsgruppens förslag som utgångspunkt. Självklart bör de också få möjlighet att i det skedet påverka ställningstagandet. Jag är litet grand orolig för att den nya borgerliga regeringen vill koppla bort organisationerna och deras möjligheter till inflytande. Eftersom jag ser statsrådet Mogård i kammaren vill jag citera vad det för ungdomsfrågor ansvariga statsrådet säger just om alkoholoch narkotikaupplysningen: ”Jag betvivlar nämligen — för att ta alkoholoch narkotikaupplysningen som exempel — att den största vinsten i detta avseende från samhällets synvinkel uppnås genom att stimulera fram vissa speciella aktiviteter.

De ställs nu utanför, och detta talar för att en snabb remissomgång bör tas. Om man skall nå framgångar ur samhällets synpunkt med alkoholpolitiken, bör man också så brett som möjligt försöka förankra de olika aktiviteterna.

Herr talman! Till herr Gustavsson i Nässjö vill jag säga att jag inte har lämnat några uppgifter till tidningarna som grund för den tidningsartikel han åberopar. Det går inte, herr Gustavsson, att göra en remissomgång om vi skall lägga fram detta förslag i vår. Vi har arbetat med denna fråga efter de riktlinjer som förra socialministern drog upp, och vi kommer att handlägga den efter dessa riktlinjer också i fortsättningen. Nu säger herr Gustavsson att organisationerna borde ha chansen att delge regeringen sina synpunkter. Men dessa synpunkter har kommit fram dels vid det tidigare remissförfarandet och dels, som framgick av mitt svar, genom att olika organisationer haft möjlighet att vid direkta diskussioner liksom brevledes framföra synpunkter. Herr Gustavsson är orolig för att den nya regeringen inte tar hänsyn till organisationerna som man gjorde tidigare. Men vad är anledningen till den frågeställningen? Kan herr Gustavsson i något fall ge belägg för denna oro? När utredningen är färdig skall vi bearbeta den och lägga fram förslaget i form av en proposition. Då får herr Gustavsson ta ställning till den. Det blir på samma sätt för herr Gustavsson nu, som vi på borgerligt håll har fått arbeta tidigare.
Herr talman! Jag har inte diskuterat vid vilken tidpunkt jag själv skall få ta ställning till den här frågan, utan jag har diskuterat om organisationernas möjligheter att ta del av det arbete som föregått inom departementet. Man blir verkligen förvånad när man hör socialministern fråga: Vad är det som får Åke Gustavsson att tro att den nya regeringen skulle ha en annan syn på organisationerna och alkoholpolitiken än den gamla hade? Jag stod nyss i talarstolen och talade om vad det för ungdomsfrågor ansvariga statsrådet uttryckte för uppfattning när det gällde alkoholoch narkotikaupplysningen och organisationernas medverkan. Så ställde jag frågan till socialministern: Står socialministern också bakom denna uppfattning? Herr talman! Jag skall upprepa min fråga från förra anförandet: Ställer sig socialministern bakom det uttalande som ungdomsministern gjort i fråga om organisationerna och deras möjligheter att driva informationsverksamhet när det gäller alkoholoch narkotikafrågor, eller tar socialministern avstånd från det ställningstagandet?

Nr 33 Herr talman! Om herr Gustavsson i Nässjö läser upp det uttalande som fru Mogård har gjort, så skall jag ta ställning till det. Jag kan här inte ord för ord erinra mig vad hon sade, men om herr Gustavsson som sagt vill återge uttalandet, så kan vi fortsätta debatten. Om remissbehand Annars kan ju herr Gustavssons fråga också ställas till det statsråd = ling av förslaget som har fällt yttrandet — och det tycker jag vore lämpligt. från beredningsgruppen avseende
Herr talman! Detta är en underlig diskussion. I mitt första inlägg läste jag upp vad uttalandet handlade om, och nu skall jag göra det en gång till. Uttalandet lyder så här: ”Jag betvivlar nämligen — för att ta alkoholoch narkotikaupplysningen som exempel — att den största vinsten i detta avseende från samhällets synvinkel uppnås genom att stimulera fram vissa speciella aktiviteter. Jag betvivlar att kampanjer om alkoholoch narkotikamissbruk, genomförda av organisationer som inte har just detta som sin huvuduppgift, förmår avhålla ungdomar från att bruka stimulantia.” Jag har frågat socialministern om detta, därför att den här saken också i mycket stor utsträckning berör socialdepartementet. Det var därför jag ville ha svar på frågan huruvida ni är överens på den punkten inom regeringen, eller om ni också där har olika uppfattningar.
Fru Mogård säger till mig att Åke Gustavsson inte har läst upp hela det uttalande som det gäller, och därför vore det kanske lämpligt att herr Gustavsson gjorde detta, så kan vi fortsätta diskussionen sedan.
Herr talman! Om jag hade tillräckligt med tid på mig skulle jag naturligtvis läsa upp hela anförandet, men nu har jag inte det. Därför skall jag läsa upp det som är väsentligt. Fru stadsrådet Mogård säger först att hon är tveksam när det gäller bidrag till organisationer som inte har som sin huvuduppgift att avhålla ungdomar från att bruka stimulantia. Därefter fortsätter hon: ”Däremot är jag övertygad om att den gemenskap som organisationsoch föreningsverksamheten i allmänhet kan erbjuda har en påtagligt avhållande verkan vad gäller alkoholoch narkotikamissbruk och att den gemenskapen stöds bäst med generella bidrag till föreningslivet.” Vad vi här diskuterar är ett riktat anslag från staten för alkoholoch narkotikainformation från organisationernas sida. Vi diskuterar inte den sociala miljö som föreningarna lever i. Vi debatterar huvudfrågan: Skall man också i fortsättningen ur samhällets synpunkt säga att det är värdefullt att organisationerna går in och bedriver kampanjer inom dessa områden och skall man därför ge statliga anslag till sådana kampanjer?

Herr talman! En av de frågor man har att ta ställning till i anslutning till den alkoholpolitiska beredningsgruppens utredning är statsanslaget, och just därför att detta anslag är så viktigt när det gäller organisationernas medverkan är det också viktigt ur remissynpunkt. Det är det som är bakgrunden till den frågeställningen, herr socialminister!

Herr talman! Herr Richardson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att skolämnesföreningar ges förbättrade ekonomiska möjligheter till fortbildningsoch utvecklingsarbete, exempelvis genom att medel ur det av skolöverstyrelsen disponerade anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet på vissa villkor kan ställas till förfogande. Enligt uppgifter som jag har inhämtat från skolöverstyrelsen utgår visst stöd till olika ämnesföreningars verksamhet. Detta stöd gäller i första hand medel för att kunna ge ut tidskrifter. Medel härför bestrids ur anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet. Medel utgår också till bl.a. olika organisationer under anslaget Lärares fortbildning. Inga hinder föreligger således för skolöverstyrelsen att bevilja medel till en ämnesförening under förutsättning att föreningens insatser kan betraktas som fortbildning, forskning, utvecklingsarbete eller information och i övrigt av skolöverstyrelsen bedöms vara angeläget för skolväsendet. Möjligheterna att ge medel till olika intresseföreningar måste givetvis vägas mot andra önskemål om medel inom ramen för de anslag som har beviljats.

Herr talman! Jag ber att få tacka skolministern för svaret på min fråga, men eftersom jag inte är helt på det klara med hur man skall tolka det vill jag orientera litet om bakgrunden till frågan. Inom grundskola och gymnasieskola finns det ju ett antal föreningar för lärare i vissa skolämnen. Jag nämnde i min fråga som exempel Historielärarnas förening och skulle kunna nämna många andra. Gemensamt för dem alla är att de verkar för ett visst ämnes utveckling och att de i huvudsak finansierar sin verksamhet med egna medlemsavgifter. De — Nr 33 bidrag man erhåller som hjälp för att ge ut tidskrifter eller årsskrifter Torsdagen den är blygsamma och täcker inte på långt när kostnaderna. En del av stats 25 november 1976 bidraget går f.ö. tillbaka i form av mervärdeskatt. Sa omvänt ia AR Situationen är alltså den att de här ämnesföreningarna, trots att det — Om statsbidrag till finns ett stort anslag inom skolöverstyrelsen, har starkt begränsade re = skolämnesföreningsurser till sitt förfogande. Och det är allt annat än tillfredsställande. De — ar här ämnesföreningarna gör nämligen ett värdefullt arbete när det gäller såväl fortbildning — ämnesmässigt och metodiskt — som pedagogiskt utvecklingsarbete. Det program som 15 olika ämnesföreningar stod för under den s.k. Skolveckan för en tid sedan, som fru Mogård f.ö. besökte, visar vilket brett register detta utvecklingsarbete spänner över. Det ligger ett speciellt värde i att lärarna själva spontant och frivilligt deltar i sådant arbete. Det förhåller sig ju så, att många lärare ibland känner ett visst motstånd eller en viss skepsis gentemot mycket av den information som kommer uppifrån och utifrån, från skolmyndigheter och experter av olika slag. Detta må nu vara aldrig så omotiverat och beklagligt. Det är inte desto mindre ett faktum. Det är bl.a. därför angeläget att lärarna stimuleras att själva engagera sig i det pedagogiska fortbildningsoch utvecklingsarbetet. Jag har i ett annat sammanhang uttryckt saken så, att skolans främsta resurs består i intresserade lärare som betraktar slentrian och slö rutin som sina värsta fiender i det dagliga skolarbetet. Jag känner till att de flesta föreningar har ekonomiska bekymmer och frågade därför om möjligheterna att få större bidrag. Skolministern hänvisar till det anslag som skolöverstyrelsen disponerar för pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete. Anslaget uppgår till 33,7 milj.kr. för det här året och är alltså ganska stort. Jag tolkar svaret så, att det inte bara föreligger formella möjligheter att få del av detta anslag utan att skolministern också menar att föreningarna bör få en större andel av det anslaget.

Herr talman! Jag hyser stor uppskattning av ämnesföreningarnas arbete och de skrifter som utges. Behoven är säkert större än som nu kan tillgodoses, men herr Richardson måste förstå att ämnesföreningarnas behov måste prövas mot andra behov, vilket görs av fackmyndigheterna. Jag vill faktiskt också säga att samhällets stöd till olika ämnesföreningar är betydande. Beträffande anslaget till Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet kan jag nämna att Historielärarnas förenings årsskrift och Aktuellt för historieläraren fick 6 900 kr. för budgetåret 1976/77. Jag tar de ex 27 emplen, eftersom jag förutsätter att de är av speciellt intresse för herr Richardson. Från anslaget till Lärares fortbildning m.m. fick Historielärarnas förening 4 775 kr. budgetåret 1974 75, och till den av herr Richardson nämnda Skolveckan anslogs i år 40 000 kr. Jag tycker faktiskt att man får betrakta detta som ett ganska starkt stöd, även om jag är medveten om att mera pengar säkert kan användas.
Herr talman! Jag ber att få tacka fru Mogård för denna klart deklarerade positiva inställning till ämnesföreningarna. Jag tror att alla som är verksamma i dem känner sig stimulerade av att veta att denna verksamhet är uppskattad. Den tanke som föresvävade mig när jag ställde min fråga var att en ämnesförening på ungefär samma sätt som ett forskningsprojekt skulle kunna få bidrag ur det här anslaget genom att i förväg presentera den verksamhet som man vill bedriva — exempelvis utgivande av tidskrifter och årsskrifter. Jag kan av svaret sluta mig till att inte skolministern har några invändningar mot en sådan lösning.

Herr talman! Herr Granstedt har frågat arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att en av SJ planerad beställning av motorvagnar kommer svensk industri till del. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Herr Schött har frågat mig om jag är beredd att medverka till att Kalmar Verkstads AB i ökad utsträckning kan delta i produktionen av ny rullande materiel för SJ:s räkning. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I enlighet med riksdagens uttalande våren 1974 har SJ förberett anskaffning av nya dieseldrivna motorvagnar. Flera olika alternativ har därvid studerats och som bekant har två utländska motorvagnstyper provkörts i Sverige i olika omgångar. SJ har därefter i enlighet med gällande upphandlingsregler begärt in anbud. Till herr Granstedt vill jag i anslutning härtill säga att självfallet har även svenska företag kunnat lämna offerter grundade på egna konstruktioner eller licenstillverkning. Vissa svenska industrier är intresserade av att bli underleverantörer till utländska anbudsgivare och kontakter har också enligt uppgift tagits i detta syfte. På så sätt kan även en motorvagnsbeställning utomlands komma svensk industri till del. SJ har hemställt om en höjning av investeringsramen för att möjliggöra en motorvagnsbeställning redan under innevarande budgetår. Eftersom beställningen får betalningskonsekvenser över flera budgetår är det enligt min mening naturligt att den prövas i anslutning till det nu pågående budgetarbetet. Det är vidare naturligt att man i anslutning härtill överväger upphandlingsfrågan. Jag vill i detta sammanhang erinra om att SJ i sin anslagsframställning för nästa budgetår har tagit upp flera objekt som berör det järnvägstekniska område inom vilket bl.a. Kalmar Verkstads AB bedriver tillverkning.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Den särskilda beställning som jag har tagit upp i min fråga, som alltså gäller nya motorvagnar, är mycket betydelsefull från ekonomisk och därmed också sysselsättningsmässig synpunkt. Enligt uppgift räknar man med att det kommer att röra sig om ca en kvarts miljard kronor. Självfallet måste det vara angeläget att pröva varje möjlighet att se till att en sådan här beställning kommer svensk industri till del — med hänsyn till den stora sysselsättningseffekten. Det kan finnas anledning att i det sammanhanget påminna om hur Stockholms läns landsting tidigarelade en beställning av omkorgning av tunnelbanevagnar hos Hägglund & Söner i Örnsköldsvik för att trygga sysselsättningen vid en avdelning på det företaget. När ett landsting tidigarelägger beställningar för att trygga sysselsättningen i en helt annan del av landet borde det vara ännu naturligare att ett statligt verk som SJ verkligen prövar alla tänkbara möjligheter att få ut en positiv sysselsättningseffekt för landet när man skall göra en sådan här stor beställning. Kommunikationsministern säger i sitt svar till mig att ”självfallet har även svenska företag kunnat lämna offerter grundade på egna konstruktioner eller licenstillverkning”. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka den uppgiften. Förmodligen fanns det möjlighet för svenska företag att på eget initiativ lämna in offerter. Däremot är det enligt de uppgifter jag har så att SJ begärt offert endast av utländska företag. Det skulle gälla två tyska och ett italienskt företag. Anledningen till detta är, enligt de uppgifter som jag fått, att SJ har intresse endast av färdigutvecklade vagnar, alltså vagnar som redan finns i drift. Någon svensk leverantör av färdigutvecklade moderna motorvagnar finns inte, och följaktligen har man vänt sig till utlandet, där sådana finns. Men som jag ser saken borde det finnas anledning att pröva möjligheten att låta svensk industri, även om det kan ta något längre tid, utveckla en svensk motorvagn som man kan köpa. Det framhålls i svaret att även om en beställning läggs ut till utlandet kan svenska underleverantörer få glädje av detta. Det är naturligtvis sant, och om en beställning görs i utlandet måste dessa möjligheter prövas. Men jag vill framhålla att situationen även kan försämras för underleverantörer, om en beställning förläggs till utlandet. Jag vet åtminstone en leverantör av här aktuellt material som förmodligen inte kommer att kunna delta, om beställningen förläggs till utlandet men som kan vara med, om beställningen görs i Sverige. Det framhålls i svaret att det är naturligt att man överväger upphandlingsfrågan i samband med budgeten. Jag vill fråga kommunikationsministern: Innebär det att man är beredd att överväga upphandlingsfrågan med sikte på att finna vägar för att denna beställning skall kunna läggas till Sverige?

Herr talman! Först vill även jag tacka kommunikationsminister Turesson för svaret. Bakgrunden till min fråga är i huvudsak helt naturligt densamma som herr Granstedt nyss nämnde som motiv för sin. Båda har vi uppmärksammat att SJ avser att anskaffa ca 100 nya motorvagnar och att offert på dessa begärts av endast västtyska och italienska leverantörer. Båda har vi den uppfattningen att SJ i första hand bör undersöka möjligheten att upphandla de nya vagnarna helt eller delvis inom Sverige. För min del faller det sig naturligt att erinra om situationen vid Kalmar Verkstads AB, där man visserligen har god beläggning fram till hösten 1977 men där orderstocken sedan tunnas ut, så att det är nödvändigt att erhålla nya order för att säkra sysselsättningen för företagets 360 anställda. Det föreligger också från KVAB stort intresse att få medverka som medleverantör vid tillverkning av de nu aktuella motorvagnarna. Som en stor fördel har därvid framhållits att dessa redan till stor del är färdigkonstruerade, varför de kan ge sysselsättning i verkstäderna snabbare än om man skulle behöva ta fram en helt ny konstruktion. Med endast några ord vill jag erinra om den mycket bekymmersamma situationen i Kalmar län. Just nu pågår i detta hus en uppvaktning från länet hos arbetsmarknadsoch industriministrarna. Där redovisar landshövdingen och olika kommunrepresentanter läget i länet. Det är bl.a. aktuellt med nedläggning av företag i både Västervik och Mönsterås, och en avsevärd nedtrappning hotar ett stort företag i Emmaboda. Detta är endast några exempel. Sysselsättningssituationen i Kalmar län är tyvärr mycket allvarlig, och det gäller här en redan förut hårt drabbad landsända. Jag kan inte underlåta att erinra om riksdagens olyckliga beslut i fjol om nedläggning av F 12. I samband med det utlovade statsmakterna att man som kompensation härför skulle stödja länet med olika åtgärder. Här finns nu en möjlighet till det genom att till KVAB förlägga en del av SJ:s vagnsbeställning. Nr 33 Jag vill enträget vädja till statsrådet Turesson att medverka till att Kalmarföretaget i större utsträckning än hittills får leverera rullande materiel till SJ. Samtidigt vill jag understryka att det vore värdefullt med I ett snabbt besked. Nu hör vi att frågan kanske skall prövas först i samband Om beställning av med budgetarbetet. Det låter inte fullt tillfredsställande. rullande materiel för SJ
Herr talman! Läget är tyvärr det att i Sverige inte finns något företag som har en modern prototyp till motorvagn utformad. Det ligger alltså ett ganska långt och komplicerat utvecklingsarbete framför den tidpunkt då man kan ta fram en sådan prototyp. SJ har intresse av att få färdigutvecklade motorvagnstyper och har prövat ett par sådana under de två senaste vintrarna. Detta SJ:s intresse är motiverat av tidsskäl. Jag vet väl att Kalmar Verkstads AB, som herr Schött påpekade, är villigt att medverka i tillverkningen av en sådan från utländskt företag hemtagen vagntyp. Nu finns det, som frågeställaren säkert väl känner till, särskilda regler om hur statliga myndigheter skall göra en upphandling. Vi har 1973 års upphandlingskungörelse att rätta oss efter, och den grundläggande principen i den är att upphandling skall ske i affärsmässiga former. Myndigheten skall, som det står i kungörelsens tredje paragraf, utnyttja förefintliga konkurrensmöjligheter och även i övrigt iakttaga affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Självfallet kan vi utgå ifrån att SJ följt och kommer att följa dessa regler vid sin upphandling. Men det förekommer upphandlingsärenden där man naturligtvis kan finna skäl att lägga vidare bedömningar än vad en strikt tillämpning av principen om affärsmässighet tillåter. Det kan då vara fråga om t.ex. sysselsättningseller försvarsskäl. I sådana fall ankommer det på regeringen att besluta i frågan.